Fru talman! I reservation 1 av Inga Lantz krävs ett samlat åtgärdsprogram för att förbättra ungdomens situation. Underlaget är en motion från föregående riksmöte, nämligen motion 1981/82:964. I motionen utgår vi ifrån att det kapitalistiska samhället — med den långvariga borgerliga politiken och dess frihet för de kommersiella krafterna — har skapat en situation som slår mycket hårt mot barn och ungdomar inom arbetarklassen och de lägre tjänstemannaskikten. I motionen framhålls att det är en huvuduppgift för arbetarklassen att gå till motoffensiv, att trots stor ungdomsarbetslöshet, bostadsbrist och kulturell utarmning ingjuta framtidstro och kampvilja hos de unga. Dagens falska krismedvetande med passivitet och upplösning tjänar bara de borgerliga intressena. I motionen krävs ett program för framtiden. Utskottet föreslår riksdagen att motionskraven inte skall föranleda några åtgärder och hänvisar till kommunens lagstadgade uppgifter, till att ungdomens förhållanden uppmärksammas av statliga myndigheter och till att regeringen har tillsatt en barnoch ungdomsdelegation. Motionskraven är egentligen mer aktuella nu än när de framfördes för ett år sedan. Vi har haft ett val som gett en arbetarseger, och förutsättningen för en avgörande förändring är ju en kraftig ideologisk och politisk offensiv från arbetarrörelsens sida. Härigenom skulle man kunna genomdriva förändringar och vända utvecklingen, så att vi får framtidstro och optimism. Det är ju helt klart att människor måste väckas till insikt om att det är det kapitalistiska samhället som i dag skapar ungdomens problem. Vi måste ständigt visa fram arbetarrörelsens positiva alternativ och söka skapa en opinion mot denna negativa utveckling. Genom politiska beslut kan avgörande områden förändras, t.ex. skolan. Innehållet i undervisningen kan klart ges en helt demokratisk inriktning. Arbetssättet kan formas mot ökad solidaritet och ökat ansvarstagande. Alla måste delta i processen. Det måste ske en kraftfull ideologisk offensiv mot det kommersiella budskap som pressas fram på olika sätt. Folkrörelserna, idrottsrörelsen och föräldrarna måste mobiliseras enigt. Ungdomen måste fostras på ett helt annat sätt på solidaritetens och rättvisans grund. Över huvud taget måste ungdomarna tro på framtiden och ha något att kämpa för. Man måste ta på allvar deras oro för krigsrisker, miljöförstöring, arbete och bostad. Enbart arbetarrörelsen förmår skapa ett samhälle utifrån dessa utgångspunkter. Man måste alltså se till att ungdomen inte ramlar ned i dyn. Hur förhåller sig nu regeringen till detta? Den hittillsvarande politiken, som jag och vpk ser den, har varit förödande för ungdomens framtid. Den barnoch ungdomsdelegation som leds av statsministern är i hög grad styrd av vad den övriga politiken är inriktad på. Den utgår i dag från ett samförstånd med storfinansen och satsar på storfinansen såsom drivkraft för samhällsutvecklingen. Det betyder i klartext utifrån arbetarrörelsens värderingar en fortsatt människofientlighet och därmed också en ungdomsfientlig politik. Dagens regeringspolitik är alltså ingen framtidspolitik. Vi kan bara se på några av de huvudområden som denna motion tar upp. Ta t.ex. rätten till arbete. I dag är närmare 100 000 ungdomar utan ordinarie arbete. Bristen på arbete är det stora problemet för ungdomen. Ungdomarna utbildar sig till något som de inte blir. Något ”arbete åt alla” finns inte. Vi kan bara se på arbetsmarknadspolitiken och industripolitiken för att förstå att ungdomen har en väldigt dyster tid framför sig. Bostadspolitiken utvecklas mot att en bostad åter skall bli en marknadsvara och i än större utsträckning än tidigare. Det betyder att ungdomarna får ännu svårare att erhålla en vettig bostad på sina egna villkor. Ungdomarna trängs i hemmen, där det redan är trångt. Ungdomarna från arbetarklassen och de lägre tjänstemannaskikten drabbas. Dessutom driver regeringen en lönenedsättningspolitik beträffande ungdomen, vilken också bidrar till att försämra situationen. Det som kan vara något positivt i regeringens politik är kampen för fred, men där brister den internationella solidariteten i högst betänklig grad. Det kommer att skapa stor oro hos ungdomen i framtiden. Ett av de mest oroande momenten för ungdomen i dagens politik är naturligtvis miljön. Marknadsekonomin får helt trampa miljön under fötterna. De ekonomiska drivkrafterna i samhället får bestämma miljöutvecklingen. Inga hänsyn tas till de grundläggande ekologiska krav som ungdomen ser och som man överlämnar till dess framtid. Från dessa utgångspunkter anser jag att de insatser som görs på ett övergripande politiskt plan inte svarar mot de krav som motionen har ställt. Därför är det nödvändigt, anser vi i vår reservation, att överlämna motionen och dess innehåll till regeringen. Man borde i dagens läge ha en handlingskraftig regering, som tog ungdomens problem till sig litet allvarligare än man hittills har gjort. Man måste i dag ta itu med de grundläggande ekonomiska frågorna. Då kan man inte ägna sig enbart åt specialfrågor. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Fru talman! I socialutskottets betänkande 1982/83:16 behandlas fyra motioner. Utskottet är enigt i sina ställningstaganden när det gäller två av dessa. Med anledning av de två andra motionerna har reservationer avgivits, nämligen motionerna 964 av vpk och 2042 av moderaterna, men jag vill påstå att det även där råder stor samstämmighet om frågornas betydelse. Vi anser från majoritetens sida att åtgärder är på gång och omfattar det som reservanterna vill. Om jag börjar med reservationen från vpk, vill jag peka på socialtjänstlagens ansvar att ge barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt stöd och den hjälp som är erforderlig i det enskilda fallet, men också åtgärder i förebyggande syfte. Sedan har vi bl.a. statens ungdomsråd, där en arbetsgrupp arbetat med en kartläggning av barns och ungdomars val av fritidsaktiviteter m.m. Arbetsgruppen har i maj 1981 lämnat rapporten Ej till salu. Den har varit på remiss, och åtgärder kommer att föreslås. Vi har vidare delegationen för social forskning som utarbetat en rapport om ungdomars levnadsförhållanden. Den berör perioden 1975-1980 och gäller ungdomar i åldern 13-19 år. Många fler exempel skulle kunna nämnas, men jag nöjer mig med dessa. Jag kan instämma med reservationen där det står: ”Man kan således konstatera att ungdomsfrågorna är föremål för uppmärksamhet — ——.” Jag anser dock att kravet om en samordning redan är tillgodosett på ett förnämligt sätt med den särskilda barnoch ungdomsdelegation som tillsatts med statsministern som ordförande. Där har jag en helt annan uppfattning än den som Lars-Ove Hagberg nyss gjorde sig till tolk för. Delegationens upgift är ju att samordna och ta övergripande initiativ när det gäller åtgärder för barn och ungdom, men som vi alla vet tar det litet tid att få in kunskaper och att komma med förslag. Fru talman! Med det anförda avstyrkes reservation nr 1. I reservation nr 2 krävs en lagreglering när det gäller samarbetet mellan polisen och socialarbetarna. Det reservanterna påpekar om vikten av ett nära samarbete mellan skola, hem, polis och sociala myndigheter för att man på ett tidigt stadium skall kunna förebygga brottslighet ställer vi alla upp på. Men även där anser utskottets majoritet att åtgärder redan vidtagits. Jag vill också peka på socialtjänstlagen, där det i 8 § står att socialnämnden skall samverka med andra samhällsorgan. Vidare skall socialnämndens insatser för den enskilde enligt 9 § vid behov genomföras i samverkan med andra samhällsorgan, däribland naturligtvis polisen. IT övrigt vill jag också peka på regeringens cirkulär 1976:598 kallat BPS, en förkortning av barnavårdsnämnd, polis, skola — nu har barnavårdsnämnd utbytts mot socialnämnd. Min erfarenhet är att det samarbetsorgan som cirkuläret handlar om fungerar och att man i de flesta fall har både fritidsnämnd och kulturnämnd anslutna till arbetet. Sedan måste jag få lov att tillägga att allt samarbete och dess resultat är starkt beroende av de personer som skall samarbeta. Där hjälper enligt min mening ingen lagstiftning. Fru talman! Jag yrkar avslag på reservation nr 2 och bifall till utskottets hemställan i alla delar.

Fru talman! Det är naturligtvis ingen formell fråga hur man behandlar den här motionen. I motionen begärs faktiskt ett åtgärdsprogram utifrån vad som där anförs. Jag vill påstå att den motion som socialutskottet har att behandla är avsedd att ge en motbild till det borgerliga samhällets värderingar och skapa en framtid för ungdomen i dag. Då går det inte att bara kasta över den till olika åtgärder utan att något bedöma innehållet i de formella åtgärder som vidtas. Jag tar mig friheten att fundera litet över statsministerns barnoch ungdomsdelegation. Kommer dess förslag att få någon annan inriktning än dagens politik? Vi har ju fått uppleva att de löftén som gavs i valrörelsen och de värderingar och mål som arbetarrörelsen har haft, som socialdemokratin har fört fram och som kanske en stor del av ungdomen har anammat sviks när man skall förverkliga dem i praktisk handling genom att man satsar på storfinansen som drivkraft för utvecklingen. Därmed blir det fritt fram för de kommersiella intressena. Varje ingrepp i dem av någon betydelse möts av ett ramaskri, eftersom det kommer att inskränka storfinansens och de borgerligas möjligheter att driva samhället i den riktning som socialdemokratin tror att de kan. Det är det som gör ungdomens framtid så beklämmande. Naturligtvis vill de borgerliga driva samhället ännu längre åt ett annat håll. De vill kanske ha en rå kommersiell utveckling, de vill ha en ännu större utstampning av ungdomen. Men frågan är om det är förenligt med arbetarrörelsens värderingar, och det var det den här motionen gällde. Arbete åt alla — bara en så enkel sak. Den ungdomsgaranti som skulle vara behövlig för ungdomen i dag avvisar de socialdemokratiska riksdagsledamöterna och även regeringen. På bostadsområdet vet väl de socialdemokratiska ledamöterna vilken utveckling vi har i fråga om hyressättningen. Hur skall ungdomen kunna klara sig där? Vi kan titta på den råa kommersiella utvecklingen; där är det likadant. Och miljön får återigen ta stryk när den kapitalistiska krisen skärps. Var finns den politik som skall möta den här utvecklingen? Detta drabbar ungdomen och barnen i dag. Att då formellt hänvisa till allt som är på gång, när det har sina begränsningar i den övergripande politiken, det är vad jag vill kalla bedrägeri i politiska sammanhang.
Fru talman! Jag delar Lilly Berganders uppfattning att frågan om effekten av samarbete i väldigt stor utsträckning hänger samman med huruvida man vill samarbeta eller inte, och det beror på de enskilda personernas läggning. Men jag tror ändå att vi inte enbart kan lita till detta, utan vi måste också i lagstiftning och på annat sätt ha dragit upp de riktlinjer som kan vara rimliga och riktiga för samarbetet. Vad vi vill i partimotion och reservation är helt enkelt att få så att säga en liknande form av bestämmelser i polisinstruktionen, den nya polislagen och socialtjänstlagen. Lilly Bergander säger att i socialtjänstlagen står det att socialtjänsten skall samarbeta med andra myndigheter och samhällsorgan. Det är i och för sig bra, men i polisinstruktionen och nya polislagen är det klart utsagt att man skall samarbeta med och informera just socialtjänsten. Vi menar att det tyder på att samarbetet just mellan polis och socialtjänst är viktigt, när man i polisinstruktionen och polislagen särskilt har markerat detta. Vi vill ha en motsvarande skrivning i socialtjänstlagen och vill därför undersöka förutsättningarna att få till stånd en sådan. Det faktum att samarbetet inte fungerar på alla håll visar att det finns behov av någon liknande skrivning också i socialtjänstlagen. Sedan hänvisar både utskottet och Lilly Bergander till polisberedningens förslag till ny polislag. Jag vill citera vad som står om 3 § i lagförslaget på s. 18 i betänkandet: ”I andra stycket slås samtidigt fast att andra samhällsorgan skall ge polisen stöd i dess arbete.” Det här är egentligen något av en ropandes röst i öknen. I polisberedning och polislag kan man nämligen inte reglera andra myndigheters skyldigheter. Vad vi menar är att detta nödvändiga samarbete mellan de båda samhällsorganen polis och socialtjänst verkligen klart skall markeras även i socialtjänstlagen. Det samarbetet behövs både när det gäller narkotikabekämpning och när det gäller lösningen av våldsfrågor och mycket av de ungdomsoch barnproblem som vi har i samhället i dag.
Fru talman! Till Lars-Ove Hagberg vill jag bara säga att jag inte har samma inställning som han till den delegation som leds av statsministern. Jag har faktiskt större förtroende för att den delegationen skall komma fram till bra resultat. Till Göte Jonsson vill jag säga att det i socialtjänstlagen redan klart och tydligt är inskrivet — även om man inte har namngivit alla de institutioner och samhällsorgan som kan komma i fråga — att samarbete skall förekomma på detta område. Polisen är en självklar deltagare i det samarbete som skall äga rum. Jag vill också påstå att dessa på många håll bedrivs på ett mycket bra sätt. Där så inte sker beror det många gånger på de personer som skall samarbeta. Det hjälper, som jag ser det, inte med något ytterligare förtydligande av lagen.
Fru talman! Om Lilly Bergander inte trodde på barnoch ungdomsdelegationen under statsministerns ledning vore hon säkerligen inte heller talesman för socialdemokraterna i detta läge. Delegationen är naturligtvis ett uttryck för den inställning till verkligheten som socialdemokratin vill representera. Men låt mig bolla över en sista replik till Lilly Bergander genom att ställa följande fråga: Vad är det fina som Lilly Bergander tror skall komma ut av delegationens arbete? Är det fråga om någonting av det som kommer fram i den väckta motionen? Jag har försökt påvisa att de frågor som vi har tagit upp inte av formella skäl bara får hänvisas till en delegation. Vad man i motionen önskade var att arbetarrörelsens värderingar skulle slå igenom i delegationens arbete. Läs igenom motionen och fundera över om man på någon punkt kan vänta sig att delegationen kommer att föra fram något av detta!

Fru talman! Situationen för invandrarungdomarna i det svenska samhället idag är mycket svår. Arbetslösheten bland invandrarungdomarna är dubbelt så hög som den genomsnittliga. Samtidigt kan man konstatera att antalet invandrare i arbetsmarknadsutbildning ökat under hela 1970-talet och nu uppgår till totalt 28 26 av kursdeltagarna. Flertalet av dem är i de yngre åldersgrupperna. Vid vissa arbetsmarknadsutbildningscentra i storstadslänen utgör invandrarungdomarna 70 20 av samtliga deltagare. Det finns naturligtvis många orsaker till att arbetslösheten är speciellt hög bland de unga invandrarna. Strukturomvandlingen på den svenska arbetsmarknaden är en orsak. Den har inneburit en fortsatt tillbakagång för sysselsättningen inom tillverkningsindustrin. Dess konsekvenser har varit ökad arbetslöshet och ökad utslagning av arbetskraft. Speciellt drabbas den arbetskraft som har de svagaste resurserna, t.ex. de unga, de äldre, handikappade, invandrare och de lågutbildade. Andra orsaker till invandrarungdomarnas mycket svåra sociala och arbetsmarknadsmässiga situation är att de i regel har lägre utbildningsnivå än de svenska ungdomarna. De är också i större utsträckning än andra ungdomar hänvisade till konjunkturkänsliga näringsgrenar och yrkesområden. Avsaknaden av yrkesutbildning är en av de viktigaste orsakerna till arbetslöshet. Många invandrarungdomar har svårt att få arbete på grund av att de inte kan tillräckligt mycket svenska. Man kan anta att ett stort antal invandrarungdomar inte nås av förmedlingens service och att åtskilliga invandrarungdomar inte söker upp arbetsförmedlingen trots att de saknar arbete. Invandrarungdomens möjligheter att ta del av olika utbildningsmöjligheter för arbetslösa ungdomar kan vara begränsade på grund av språksvårigheter och tidigare negativa erfarenheter av skolarbete. Det är också uppenbart att yrkesvalet bland unga invandrare påverkas av det förhållandet att föräldrar, släkt och vänner ofta endast har erfarenhet av en mycket begränsad del av den svenska arbetsmarknaden. Segregationen på arbetsmarknaden av den äldre generationen invandrare blir ett social arv, som går vidare till nästa generation, genom att de äldre bara kan förmedla kontakter med och hjälpa de unga invandrarna till att få arbete inom den begränsade del av arbetsmarknaden som de känner till. De flesta invandrarungdomar har inte alls eller i mycket ringa utsträckning fått del av det stöd under uppväxten som nu håller på att växa fram i form av träning och undervisning i sitt modersmål eller andra stödinsatser i skolan. De befinner sig ofta i nästintill olösliga konflikter mellan föräldrarnas kulturoch moraluppfattning och den svenska kulturen och de svenska ungdomarnas uppfattning. De har hamnat i ett sociokulturellt ingenmansland och känner sig inte höra hemma någonstans. De känner inte sitt kulturella och historiska ursprung annat än som fragmentariska bitar. Språksvårigheterna, som lett till upprepade misslyckanden, både i skolan och i det sociala umgänget, har liksom negativa och rasistiska bemötanden och tillmälen ofta blivit den dominerande grunden för deras identitet. För många av dem blir arbetslösheten den slutliga bekräftelsen på att de är utslagna, och de kan inte se några möjligheter att själva ta sig ur sin situation — utslagningen bekräftas steg för steg. På barnpsykiatriskt håll har man uppmärksammat invandrarbarnens problematik i mycket liten utsträckning. Att föräldrar inte upplevs som godtagbara förebilder kan vara förödande. Kulturkonflikter drabbar människors självkänsla. Barn med låg självkänsla, barn som nedvärderar sig själva, har i högre grad psykosomatiska sjukdomar, är mera psykiskt störda och kan som tonåringar oftare än andra drivas till kriminalitet. Fru talman! Vi anser att åtgärderna för att kartlägga den psykosomatiska situation som invandrarungdomarna i dag befinner sig i har varit alldeles otillräckliga. Med utgångspunkt i det anförda yrkar jag bifall till reservationen av Inga Lantz.

Fru talman! Invandrarnas situation har varit och är alltjämt, som Alexander Chrisopoulos beskrev, ett problemkomplex som inte löses en gång för alla; dess olika sidor pockar åter och åter på uppmärksamhet. Det är därför naturligt att vi här i riksdagen får nya aspekter på detta stora komplex påvisade för oss, och det lär vi få också i fortsättningen. Det är kanske naturligt för många människor att fästa uppmärksamheten på de problem som den ganska omfattande invandringen skapat i samband med att olika kulturer och nationella traditioner konfronteras med varandra inom vårt lands gränser. Men det förtjänar att påpekas att vi då inte får glömma bort det värdefulla som kontakterna med nya kulturtraditioner och för oss tidigare okända livsvärden har fört med sig. Det är annars något som lätt kommer bort, när man ofta uppehåller sig vid problemen. I de motioner från s, vpk och c som behandlas i socialutskottets betänkande nr 17 aktualiseras olika vårdfrågor som rör invandrarbarn och invandrarungdom. När vi i utskottet behandlat dem har vi i långa stycken varit eniga. Den enigheten omfattade samtliga motioner utom en. På den punkten har vi skilda bedömningar. Jag tänker på reservationen från vpk beträffande invandrarungdomars behandling inom vårdsektorn. I den socialdemokratiska motionen tar motionärerna upp frågan om att förbättra levnadsvillkoren för de utländska barn som väntar på beslut om rätt att få stanna i Sverige och om att påfrestningarna i samband med verkställighet av beslut om utvisning måste minskas. Utskottet påpekar med anledning av motionen bl.a. att barn under 16 år numera inte utan synnerliga skäl får tas om hand i kriminalvårdsanstalter, häkten och arrestlokaler. Genom rikspolisstyrelsens försorg har en mera lämplig lokal ställts till förfogande i Rosenhills vårdhem för barn. I väntan på beslut om huruvida de får stanna i Sverige lever barnen och deras familjer under ovissa förhållanden. Svenska Läkaresällskapet har pekat på de extrema psykiska påfrestningar som barnen kan vara utsatta för under väntetiden. Det är därför viktigt att socialtjänsten ägnar särskild uppmärksamhet åt de här problemen. Vi understryker att socialtjänsten självfallet har samma ansvar för dessa familjer som för andra som vistas i kommunen, både under själva vistelsen och i samband med verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning. Men den viktigaste insatsen är naturligtvis att se till att väntetiderna blir så korta som möjligt. En hel del har härvidlag redan gjorts, och arbetet måste fortsätta. Ivpk-motionen begärs, som redan har berörts av Alexander Chrisopoulos, en översyn av och åtgärder för att förbättra behandlingen av invandrarungdom inom vårdsektorn. Utskottsmajoriteten understryker att kommunen enligt socialtjänstlagen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver och att kommunen har särskilda förpliktelser när det gäller omsorger om barn och ungdom. De skyldigheter som socialnämnden har att tillsammans med hemmet sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver gäller naturligtvis också invandrarbarn. De problem som tas upp i motionen behandlas dessutom i flera utredningar. Invandrarpolitiska kommittén har i uppdrag bl.a. att se över invandrares och etniska minoriteters situation i Sverige. PBU-utredningen — PBU står för psykiska barnoch ungdomsvården — skall särskilt ägna sig åt de problem som en ökad efterfrågan på rådgivande behandling för invandrargrupper utgör. Dessutom har statens invandrarverk och socialstyrelsen tagit initiativ till att öka medvetenheten om invandrarungdomarnas speciella problem. Åtskilligt är alltså på gång, just för att förbättra behandlingen av invandrarungdom inom vårdsektorn. Något bifall till motionen finner utskottsmajoriteten därför inte motiverat. IT två centermotioner tas frågan om fosterhemsplacering av invandrarbarn upp. Motionärerna anser att placering i största möjliga utsträckning bör ske inom den egna invandrargruppen, så att barn så långt möjligt tillförsäkras rätten att växa upp inom ramen för sin egen språkliga och etniska identitet. Den här frågan har vid flera tillfällen tidigare behandlats av riksdagen. Varje gång har vi i utskottet betonat vikten av att ta hänsyn till barnens behov av att hålla kontakt med sitt språk och sin kultur. Men samtidigt underströk vi att det kan vara svårt att finna lämpliga familjehem. Vid placering i familjehem måste en helhetsbedömning göras i varje enskilt fall. Utskottet betonar att frågan om hur barnet under alla omständigheter skall kunna ges tillfälle att hålla kontakt med sin kultur och utveckla sitt modersmål måste tas upp före placering av invandrarbarn i familjehem. Det kan naturligtvis ske genom hemspråksträningen i skolan, som är viktig i alla sammanhang och där det också satsas en hel del, men också genom en kontaktperson med den egna gruppen — det är inte minst viktigt för att underlätta en senare återplacering i det egna hemmet.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
Fru talman! I en annan motion har vi från vpk:s sida kommit med förslag till allomfattande åtgärder för att förbättra invandrarungdomarnas situation i allmänhet. I dag handlar det om deras psykosomatiska situation och deras situation inom sjukvården. Det finns alarmerande rapporter om invandrarungdomarnas situation som har fått publicitet. I en artikel i Läkartidningen exempelvis står det att läsa: ”Det finns anledning att inom barnhälsovården och socialvården uppmärk samma invandrarbarnens medicinska och sociala situation under deras vistelse i Sverige. I den översiktsplan för kommunala insatser för invandrarungdom i Stockholm som har utarbetats inom Stockholms kommuns invandrarförvaltning konstaterar man följande: ”Det finns i Stockholm i dag stora och växande grupper av invandrarungdomar av olika nationaliteter. Oroväckande många av dem — man vet inte hur många — lever på ett eller annat sätt i utkanten av samhället eller är i farozonen att hamna i social misär. Den sociala verksamheten inom socialförvaltningen saknar direkt invandrarinriktning.” Dessutom finns inte tvåspråkig personal eller annan service som är nödvändig inom sjukvården för att tillvarata de här invandrarungdomarnas behov. Nu säger utskottet att enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret och särskilda förpliktelser vad gäller omsorgen om barn och ungdomar i allmänhet. Kommunerna skall också ha ansvaret för att ta rätt på problemen när de uppstår. Men så kan man inte lösa det här problemet. Invandrarungdomarna har ju speciella problem just på grund av att de är invandrarungdomar. Deras sociala status som invandrarungdomar skapar deras problem, som är speciella. Det vi krävt är alltså en allsidig och omfattande översyn av de problem som finns över hela landet, som en förutsättning för att man över huvud taget skall kunna vidta några åtgärder för att förbättra ungdomarnas situation. Vi anser att detta inte kan lösas genom att man hänvisar till det allmänna ansvar som kommunerna har i allmänhet, gentemot alla invandrare här i samhället.
Fru talman! Jag vill hänvisa Alexander Chrisopoulos till utskottsbetänkandet. Läs det noga, för där hänvisas faktiskt inte bara till kommunernas ansvar. Jag gav i mitt tidigare inlägg exempel på utredningar som behandlar de problem som tas upp i motionen och som Alexander Chrisopoulos nu också berörde. Jag skall än en gång peka på några områden. I juni 1980 tillsattes en utredning om formerna för den psykiska barnoch ungdomsvårdens och den kommunala familjerådgivningens framtida verksamhet, PBU-utredningen. Enligt direktiven skall man särskilt uppmärksamma behovet av rådgivande behandling åt invandrargrupper. Utredningen kommer antagligen att vara klar under 1983. Invandrarpolitiska kommittén, som har uppdraget att göra en översyn av invandrares och etniska minoriteters situation i Sverige, skall särskilt utreda frågan om möjligheten att ge språkliga minoriteter i Sverige bl.a. vård och service på deras eget språk. 1980 fick statens invandrarverk i uppdrag att kartlägga samhällets insatser för invandrarungdomar, och redan 1981 överlämnade invandrarverket rapporten Invandrarungdom — kartläggning av samhällets insatser för invandrarungdom och förslag till åtgärder. I boken Identitetsutveckling behandlas i ett särskilt kapitel just invand Onsdagen den rarungdom. 9 mars 1983 Att ha meningsfull fritidssysselsättning är ju också viktigt för att förebygga olika sociala problem — framför allt när det gäller barn och ungdom Vård av naturligtvis. Därför har Allmänna arvsfonden lämnat bidrag till flera projekt inom barnoch ungdomsområdet. Statens ungdomsråd har fått pengar för att under en fyraårsperiod genomföra flera projekt både med och bland invandrarungdom. Ytterligare bevis på vad som har gjorts finns i utskottets betänkande, och jag hänvisar till det. Med detta har jag bara än en gång velat exemplifiera och understryka att en hel del faktiskt har gjorts och att mycket är på gång när det gäller invandrarungdomars behandling inom vårdsektorn. Vpk-motionen innebär alltså inget nytt på detta område.

Fru talman! Så sent som under förra riksmötet behandlade kammaren ett motsvarande ärende som det nu aktuella i samband med ställningstagandet till utbildningsutskottets betänkande 1981/82:8 om vissa läromedelsfrågor. Därvid beslöt riksdagen bl.a. att statens institut för läromedelsinformation skulle avskaffas fr.o.m. den 1 juli 1983. SIL:s registrering av läromedel och läromedelsinformation skulle enligt beslutet ersättas med den informationsverksamhet som sker genom Föreningen Svenska läromedelsproducenters försorg. Statens inflytande skulle därvidlag säkras genom avtal mellan staten och FSL. Ett sådant avtal har kommit till stånd. SIL:s övriga uppgifter skulle enligt riksdagsbeslutet överföras till skolöverstyrelsen. Motiven till riksdagens ställningstagande för ett drygt år sedan kommer Larz Johansson att närmare redovisa senare i debatten. Jag vill här bara fastslå att enligt moderata samlingspartiets uppfattning ingenting tillkommit som ger anledning till en omprövning av riksdagens tidigare fattade beslut. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 1 och 2. Jag vill emellertid, herr talman, ägna resten av mitt inlägg till några synpunkter kring vänsterpartiet kommunisternas motion 1917, yrkandena 3 och 4, där man bl.a. föreslår åtgärder för ett överförande av läromedelsproduktionen i samhällelig ägo. Utskottet avstyrker visserligen motionen men gör det utan att på något sätt ange skälen till att man säger nej till ett samhällsövertagande av läromedelsproduktionen. Med hänsyn till att socialdemokraterna i kongressammanhang har ett minst sagt tvivelaktigt förflutet i frågan vill vi från borgerlighetens sida klart markera varför vpk-motionens yrkande 4 om förstatligande måste avslås. Vi vill först slå fast att skolan för att kunna upprätthålla en kvalitetsmässigt hög undervisning är beroende av goda läromedel. En total samhällskontroll över all läromedelsproduktion undanröjer enligt vår uppfattning förutsätt ningarna för en kvalitetsstärkande konkurrens och skulle alltså få en rakt motsatt effekt. Ännu allvarligare är emellertid att ett förstatligande skulle komma att innebära en radikal centralisering av ett viktigt inslag i undervisningen. Lärarnas möjlighet att tillsammans med eleverna inom vida ramar och utifrån elevernas bästa samt med kännedom om varje skolas speciella förutsättningar välja lämpliga läromedel skulle bli illusorisk. En sådan utveckling motverkar direkt den mångsidighet som skolan enligt vår uppfattning skall präglas av. Därför, herr talman, yrkar jag bifall också till reservation 3.

Herr talman! I samband med ett regeringsskifte är det många gånger naturligt att en ny regering lägger fram nya förslag eller förändringsförslag som berör tidigare beslut. Det är ju så man märker att man har fått en ny regering, och ingen skall klandras för detta. Men ibland ter sig vissa förslag som både onödiga och klåfingriga. Så är det med den proposition som vi nu behandlar i utbildningsutskottets betänkande 15. Som Göran Allmér redan har sagt fattade riksdagen för ungefär ett år sedan beslut om att avveckla statens institut för läromedelsinformation och att genom ett avtal med läromedelsproducenterna försäkra sig om att erforderlig information om befintliga läromedel kommer ut till avnämarna. Den övriga verksamheten vid SIL skulle återföras dit där den hör hemma, dvs. till skolöverstyrelsen. Därigenom skulle vi uppnå en rationell organisation, en ökad effektivitet och dessutom, vilket inte är att förakta, kunna spara betydande belopp. Detta beslut vill nu socialdemokraterna riva upp, inte helt — eftersom avtalet med läromedelsproducenterna skall fortsätta att löpa — men i den del som gäller återförande till SÖ. Det kan då vara på sin plats att fråga majoritetens företrädare, Helge Hagberg, om det tidigare förslaget verkligen är ägnat att splittra våra resurser — det står nämligen så i regeringens proposition. Om svaret är ja, vore det bra om Helge Hagberg försökte förklara varför. Enligt vår uppfattning, som den kommer till uttryck i reservation 1, bör rimligen den verksamhet som vi nu diskuterar vara intimt förknippad med övrig pedagogisk utveckling, med läroplansarbetet och med den övergripande forskningen. Vi har tidigare varit överens om, och fattat beslut om här i riksdagen, att vi skall ha en statlig skoladministration, och då är det helt fel att återskapa SIL som en fristående myndighet. Enligt propositionen var det tidigare beslutet ägnat att försvaga samhällets inflytande, och det sägs vidare: ”Statens övergripande ansvar för en tillfredsställande läromedelsförsörjning motiverar enligt min mening att det även fortsättningsvis finns en central myndighet som har som huvudsaklig uppgift att bära och utveckla detta ansvar.” Då måste man ju ställa sig frågan: Litar inte regeringen på skolöverstyrelsen? Det är ju just den centrala myndighet som vi talar om! Det finns ytterligare en passus, som måste te sig förbryllande för den som har något hum om hur läromedelsgranskningen fungerar i dag. Det står i propositionen att ”läromedelsnämnden har i flera avseenden påverkat utvecklingen av läromedel i samhällsorienterande ämnen. Inflytandet har bl.a. gjort sig gällande genom att nämnden utarbetat riktlinjer för granskningen.” Då måste man också fråga Helge Hagberg: Hur kan utarbetandet av riktlinjer för granskningen påverka utvecklingen av läromedel? Det vore intressant att få svar på den frågan. På annat ställe i propositionen står det: ”Den utvärdering som gjorts av de statliga insatsernas kvalitet är övervägande positiv.” Vilken utvärdering? Kan kanske Helge Hagberg ge besked? En annan fråga som jag gärna vill ha svar på är om Helge Hagberg anser att det är anständigt att regeringen utser en ny chef för en verksamhet som riksdagen har beslutat skall upphöra. Det är nämligen så att den tidigare chefen för SIL har slutat och övergått till annan verksamhet. Riksdagsbeslutet oaktat har regeringen, innan frågan om SIL:s framtid avgjorts av riksdagen, beslutat tillsätta en ny chef för verksamheten. Att vederbörande sedan hämtats direkt från det socialdemokratiska partikansliet är ju helt stilenligt men berör inte sakfrågan. Min fråga till Helge Hagberg är: Anser Helge Hagberg att regeringen på detta sätt visat vederbörlig respekt för det i varje fall ännu så länge gällande riksdagsbeslutet? Till sist, herr talman, ber jag att få yrka avslag på regeringens proposition 1982/83:79 i dess helhet och bifall till reservationerna 1, 2 och 3.

Herr talman! Regeringen har i proposition 1982/83:79 av den 22 december 1982 föreslagit att statens institut för läromedelsinformation skall bestå som central myndighet även efter den 30 juni 1983. Detta har även framförts av moderaternas och centerns talesmän här. Hösten 1981 fattade riksdagen, på förslag av den dåvarande regeringen, beslut om betydande förändringar beträffande register över och information om utbudet av läromedel. Den verksamhet som bedrivs av SIL skall enligt detta beslut överföras på Föreningen Svenska läromedelsproducenter. Statens inflytande på verksamheten skall säkras genom avtal. Skolöverstyrelsen skall utöva tillsyn över verksamheten. Vi i folkpartiet kan inte se någon nackdel i det beslut som fattades av riksdagen hösten 1981 och som går ut på att låta branschorganisationen FSL under samhällets insyn utge en läromedelskatalog. Granskningen kommer ju även i fortsättningen att finnas kvar, men den ges en annan roll. Granskningen skall ej leda fram till beslut av en nämnd e.d. I stället skall kortfattade yttranden från olika granskare spridas till skolorna, där de skall ingå i underlaget för läromedelsvalet. Inriktningen mot en decentralisering och ett ökat lokalt ansvar för läromedelsbesluten var av stor betydelse för den förra regeringen vid beslutsfattandet. Men givetvis måste det även i framtiden finnas centrala bestämmelser. Staten har ett övergripande ansvar för ungdomsskolan. Detta inbegriper även ansvarstagande på läromedelsområdet. Strävan att renodla det organisatoriska systemet bör självfallet innefatta de statliga insatserna på läromedelsområdet. All statlig verksamhet bör präglas av en rationell organisation. Remissinstanserna har påtalat den starka ställning som producenterna har gentemot konsumenterna på läromedelsområdet. För att uppnå balans i detta avseende krävs någon form av samhällsinsatser. Syftet här bör vara att underlätta för alla dem som skall delta i läromedelsvalet. Kommunerna har alltså skyldighet att tillhandahålla läromedel både i grundskolan och i gymnasieskolan. Eleverna har rätt till vad som i propositionen kallas basläromedel. Även frågan om större frihet för kommunerna att avgöra vilka läromedel som eleverna i grundskolan skall få behålla som gåva har aktualiserats. Skolöverstyrelsen har enligt beslutet fått i uppgift att fastställa vilka läromedel som kan betecknas som basläromedel. SÖ har fått i uppdrag att utse granskare och att ansvara för verksamheten samt att vara den myndighet som utövar tillsyn av verksamheten. Det bör borga för att samhället har stark insyn och övervakning av arbetet. I detta sammanhang utgår vi från att SÖ kontinuerligt kommer att utvärdera verksamheten och att man efter hand, inom ramen för sina befogenheter, kommer att förändra denna med hänsyn till de erfarenheter som görs. Målsättningen bör vara att finna så praktiska, rationella och ekonomiskt acceptabla lösningar som möjligt. Vi i folkpartiet anser mot den här bakgrunden att riksdagen bör avslå regeringens proposition 1982/83:79 om bibehållande av statens institut för läromedelsinformation.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

Herr talman! Läromedelsbegreppet diskuterades i december 1981 i anslutning till behandlingen av den proposition om vissa läromedelsfrågor som den dåvarande borgerliga regeringen lagt fram. I propositionen föreslogs att den nya termen basläromedel skulle avse ”sådant tryckt material, som täcker väsentliga delar av ämne, ämnesgrupp eller kursmoment, som är behövliga för att ge fasthet och sammanhang i studierna”. Denna definition bygger på den beskrivning som återfinns i Lgr 80. Också vänsterpartiet kommunisterna har instämt i fråga om den definitionen. I sammanhanget bör också nämnas den utvidgade läromedelsdefinition som föreslogs av SIA-utredningen och som främst svarade mot vissa pedagogiska överväganden. I vpk-motionen i anslutning till den nämnda propositionen påpekades att denna vida läromedelsdefinition knappast kan ligga till grund för åtgärder och bestämmelser som avser registrering, granskning och antagande av läromedel.

Vi menar att det måste vara fråga om ett ovillkorligt krav. Utskottet skrev i december 1981 att man uppfattade propositionens ordalydelse på så sätt att det av bestämmelserna klart skall framgå att styrelsen för skolan får anta endast sådana läromedel såsom basläromedel vilka central myndighet har fastställt som basläromedel. Detta kan ytligt tyckas vara en fråga om ordrytteri och hårklyverier. Men kommunerna och därmed skolorna drabbas hårt av minskade statsbidrag. Det är i den situationen som luddiga formuleringar kan användas — och också används — för att minska anslagen till läromedel i form av läroböcker och annan direkt kostnadskrävande materiel. Det är mot denna högst materiella bakgrund som vpk i årets skolmotion efterlyser en mer preciserad definition av läromedelsbegreppet. I den borgerliga propositionen 1981/82:51 om vissa läromedelsfrågor kunde man också läsa att ”kravet på tillgång till basläromedel inte bör innebära krav på att undervisningen alltid skall grundas på dem”. Arbetsenhetseller klasskonferens skulle få avgöra om undervisningen skall läggas upp på det i propositionen beskrivna sättet. De elever som så önskar skall ges möjlighet att på egen hand komplettera undervisningen. Därför skall basläromedel hållas tillgängliga för eleverna även i sådana fall där det föreslagna arbetssättet tillämpas. Vpk menar att det är nödvändigt att undervisningen byggs upp med basläromedlen som grund. Annars går det inte att skapa den fasthet och stadga i undervisningen som Lgr 80 talar om. Basläromedlen som grund för undervisningen skapar också en garanti för en likvärdig undervisning och gör det lättare för de elever som måste flytta under ett skolår — och det är en hel del, i dessa omflyttningens tider. Basläromedel och läroplan underlättar slutligen för föräldrar och andra att få insyn i vad som sker i skolan, att stödja barnens skolgång och inte minst att kritiskt granska vad som sker i skolan. Basläromedlen kan konkretisera läroplanens innebörd och göra undervisningen ”offentlig”. I dag frågar sig tyvärr många med viss rätt vad i all sin dar våra barn lär sig i skolan. Detta har vanligt folk rätt att få klarhet i, och vi menar att klarheten skulle kunna ökas om undervisningen överallt var grundad på det vi är överens om att kalla basläromedel. Monopoliseringen av läromedelsmarknaden i Sverige har fortskridit och gått mycket långt. Den privata makten över läromedelsproduktionen utgör i dag ett allvarligt hot mot de krav på läromedlens kvalitet och innehåll som formuleras i en fortlöpande demokratisk granskning och debatt om skolans mål och vardag. Det är därför tillfredsställande att den nya regeringen nu gendriver de tidigare borgerliga attackerna mot samhällets insyn över läromedelsområdet — försöken att avskaffa registrering och information och rycka undan grunden för granskningen. Det är ett självklart framsteg att besluten i december 1981 nu rivs upp. Det kallades decentralisering, från visst borgerligt håll, när man ville ta bort den centrala, statliga läromedelsgranskningen. Men den centralisering av ekonomisk och ideologisk makt som har uppstått genom monopoliseringen av den privatägda läromedelsproduktionen vill inte de borgerliga decentraliseringsivrarna röra. Mot en hårt centraliserad privatmakt kan tyvärr inte en decentraliserad samhällelig organisation för läromedelsgranskning göra sig gällande. Det torde vara många bekant. Vi kommunister tror inte att den statliga läromedelsgranskningen ens räcker till för att hävda demokratiska, samhälleliga intressen gentemot den starka privatstyrda makten i monopolföretagen. Vi håller därför fast vid kravet att hela produktionen av läromedel skall föras över i samhällets ägo och underordnas en demokratisk beslutsprocess. Det är bara en demokratisk beslutsprocess som kan decentraliseras — aldrig den makt som utövas av ett privatägt monopolföretag. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 4.

Herr talman! År 1973 beslutade riksdagen, på regeringens initiativ, att inrätta en särskild myndighet med ett övergripande ansvar för samhällets läromedelsinsatser. Läromedel skall vara hjälpmedel i skolorna för att de skall nå överensstämmelse och kunna leva upp till beslutade läroplaner. Det fanns en obalans mellan konsumentoch producentintressen, och samhället måste stödja de förstnämnda. Den obalans som låg till grund för besluten om inrättandet av statens institut för läromedelsinformation kvarstår alltjämt. Propositionen 1982/83:79 anger t.ex. att läroboksutgivarna är många. Ett fåtal dominerar stort, några har t.o.m. 75 90 av marknaden. Många små förlag har ofta en intressant bokutgivning, vilken måste bevakas för de många bokinköparna. Det finns dessutom s.k. smal litteratur, vilken också måste få komma fram i skolan. Slutligen föreligger ett stort behov av ämnesinformation till minoritetsgrupper. Den är inte lönsam för bokutgivning, men måste ändå finnas. Om allt det här kan vi säkerligen få stor samstämmighet från företrädare för de olika partierna. Varför har vi då ärendet om SIL och den befintliga läromedelsnämnden uppe till beslut? Som vi har hört tidigare från reservanternas i utskottet sida hade den föregående regeringen lagt en proposition om väsentliga ändringar i den hittillsvarande organisationen. I det riksdagsbeslut som följde på den angivna propositionen avsågs den verksamhet som SIL svarat för att övergå till läromedelsproducenternas branschorganisation. Statens hittills upprätthållna direktansvar skulle ersättas av en överenskommelse — avtal — med denna organisation. SÖ skulle också utöva tillsyn över verksamheten och i övrigt överta SIL:s roll i sammanhanget. När detta förslag behandlades här i kammaren kunde vi endast motionsledes och genom reservationer i utskottets betänkande anföra våra betänk ligheter mot den utveckling som föreslogs. Den nya organisationen var tänkt att ta sin början fr.o.m. juli detta år. Genom den nu framlagda propositionen och behandlingen i utbildningsutskottet föreslås det föregående förslaget upphävt. På en punkt har dock avtal med läromedelsproducenterna redan träffats, varför register och viss informationsskyldighet övergår till den organisationen. Tecknade avtal löper till år 1987 räknat från halvårsskiftet 1982. Men i övrigt är det möjligt att låta myndigheten, statens institut för läromedelsinformation, få fortsätta sitt arbete. Den hittills till SÖ knutna läromedelsnämnden övergår då också till SIL. Sammanfattningsvis blir arbetsuppgifterna följande för myndigheten: Fastställa basläromedel och genom läromedelsnämnden över huvud taget granska läromedel. Bedriva information till skolorna om läromedel och även vara organ för rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel åt handikappade. Ansvara för statsbidragsbeslut för produktion av läromedel, där brist på läromedel förekommer. Dessutom skall också stimuleras framställning av läromedel till skilda minoritetsoch invandrargrupper. Naturligtvis är det en uppgift för myndigheten att förbättra tillgången på läromedel där inga sådana finns eller där de är undermåliga. Regeringen kan också ge vidare uppdrag, som bör handläggas där, och som helhet bör myndigheten stå för förhandsgranskningen av vissa läromedel i övrigt. Såsom framgår av betänkandet och de tidigare anförandena föreligger skilda bedömningar av hur målen — att samhället skall kunna upprätthålla inflytandet och insynen över läromdelsframställningen — skall uppnås. De borgerliga partierna vill naturligtvis ha det som mittenregeringen föreslog organisationen. Det är logiskt att de därför fortsätter att hävda det här nu. Moderaterna, uppbackade av mittenpartierna, gör också ett uttalande om förstatligandet av läromdelsproduktionen. Detta har vpk, som vi hörde, lagt fram förslag om i samband med behandlingen av frågan. För vår del tar vi inte upp denna fråga eftersom vi, när vi lämnade regeringsansvaret 1976, ville kartlägga hela branschen. Dessutom kan det vara klokt att se om det går att med andra metoder uppnå de mål som vi har för läromedel. Det har ställts en del frågor, och speciellt Larz Johansson lät hela sitt anförande mynna ut i frågeställningar till mig. Han frågar om den splittring som vi talar om innebär att förslaget blir sådant som det lades fram från mittenregeringens sida. Det blir en splittring enligt det förslaget genom att dels branschorganisationen skall hålla i vissa rutiner, dels SÖ skall hålla i andra. Vi vill få en enhetlig myndighet, som håller i hela läromedelsgranskningen och också godkänner de basläromedel som kan komma i fråga. Utvärderingar då, frågar Larz Johansson. De som är intresserade av frågan — kommuner, landsting, organisationer, de som direkt har varit berörda av den här verksamheten — var mycket kritiska i sina remissvar till den utredning som föregick regeringsförslaget. De var mycket reserverade och hade stora betänkligheter till det förslag som den förra regeringen lade fram — trots att tunga remissinstanser var betänksamma. Sedan säger Larz Johansson att det är respektlöst mot riksdagen att tillsätta en ny chef. Jag tror inte att man skall ta det så. Den nya regeringen har lagt fram ett nytt förslag, och denna nya regering har också riksdagens majoritet bakom sig. Därför är det logiskt att man vill ha en chef utsedd när det är nödvändigt. Jag vill med det anförda yrka avslag på samtliga de reservationer som är fogade till utskottets betänkande och bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Jag tar den sista frågan först. Man kan notera att det är socialdemokraternas uppfattning att bara man har majoritet i riksdagen och är ganska säker på att de förslag man väcker så småningom skall gå igenom, kan man handla mot ett gällande riksdagsbeslut. Man behöver inte invänta den tidpunkt då man har ett nytt riksdagsbeslut. Sedan fick jag inte något svar alls på frågan om inte Helge Hagberg tyckte att skolöverstyrelsen var att lita på, om inte skolöverstyrelsen skall kunna vara den centrala myndighet som det talas om i propositionen, som skulle kunna ha ansvaret för läromedelsförsörjningen och det totala ansvaret som åberopas. Jag skulle vilja ge Helge Hagberg ett par citat till i det här sammanhanget och höra om han tar avstånd också från dem. Det sägs i det här citatet, som är hämtat från läromedelsutredningen, bl.a. ”för en anknytning till SÖ talar å andra sidan — förutom vinster på resurssidan — riskerna för att objektivitetsbedömningen isoleras från den pedagogiska utvecklingen och från den läroplansexpertis som SÖ har tillgång till.

Mitt förslag innebär således att läromedelsnämnden får mer begränsade uppgifter än utredningen föreslagit. Jag vill särskilt understryka att det är nödvändigt att ha tillgång till pedagogisk expertis vid läromedelsgranskningen. En sådan finns företrädd inom SÖ.” För att hjälpa Helge Hagberg på traven när han svarar på den här frågan, skall jag berätta att det var den dåvarande utbildningsministern Ingvar Carlsson som anförde detta i propositionen vid den tidpunkten.
Herr talman! Helge Hagberg sade att man från socialdemokraternas sida i utskottet inte tog ställning till och inte ville säga någonting om vpk:s förslag till förstatligande av läromedlen. Jag måste naturligtvis ställa mig frågan varför man inte gör det, utan nöjer sig med att enbart föreslå ett avslag på motionsyrkandet. Helge Hagberg nämnde någonting om att när man senast satt i regeringsställning hade man en kartläggning på gång. Jag förstår att det här ibland kan vara knepigt att reda ut riktigt. Det är väl ganska ofta ett förekommande krav på partikongresserna att man skall förstatliga läromedelshanteringen i landet.

Vi har nu tillsatt en utredning som kommer att klara ut saken. Jag förstår också socialdemokraternas besvär när det gäller att snabbt återinföra SIL, eftersom detta var avsikten med den utredning som så småningom fick en parlamentarisk sammansättning och som kom fram till att man skulle avskaffa SIL i stället för att ge SIL möjligheter till socialisering, vilket man hade hoppats. Men varför kan man inte tala om vad som är orsaken till detta?
Herr talman! Beträffande Göran Allmérs fråga om förstatligandet, sade jagi mitt anförande att vi nu inte tar ställning till frågan om socialisering eller icke socialisering av läromedelsframställningen. Det kan ju finnas skäl att avvakta en sådan prövning, därför att man kan ordna basläromedel på många olika sätt — lokalt och i den enskilda skolan, t.o.m. i klassen. Det viktigaste är att man får ett basläromedel som i huvudsak täcker ämnesområdet. Man kan t.ex. gå till biblioteket för att få läromedlet, som då täcker det ifrågavarande ämnesområdet. Men det är möjligt att det inte är nödvändigt med ett förstatligande av läromedelsindustrin. Därom vet jag f. n. ingenting. Jag vill icke säga nej till den utvägen, om den visar sig nödvändig. Nu skall vi pröva det här och se om vi på detta sätt kan klara problemen. Oavsett hur partikongresser och andra organ har beslutat tar vi frågorna efter hand och löser dem när det är nödvändigt. Därmed får Göran Allmér och andra låta sig nöja. Larz Johansson citerade och frågade varför skolöverstyrelsen inte kan få sköta det här. Det är väl helt enkelt så, att riksdagens majoritet och minoritet nu bedömer saken olika. För vår del tycker vi att en särskild myndighet skall ha hela ansvaret för läromedelsgranskningen och godkännandet av läromedel. Då spelar rationalisering och förbilligande inte någon roll. Nu är det viktigt att vi får ett organ som fungerar, och det blir kanske inte mycket dyrare. Det är samma förslag som för ungefär tio år sedan, men med den skillnaden att också läromedelsnämnden förs över till institutet för läromedelsinformation.

Herr talman! Jag noterade att Helge Hagberg sade att vi har olika sätt att se på behovet av pedagogisk expertis och av att kunna knyta verksamheten till läroplansarbete, osv. Men då skiljer sig Helge Hagbergs åsikter inte bara från riksdagsminoritetens utan också från partikamraten Ingvar Carlssons. När Ingvar Carlsson var utbildningsminister hyste han nämligen exakt den här uppfattningen om läromedelsnämnden. Det är något märkligt, men ändrar man uppfattning i den ena frågan kan man naturligtvis ändra uppfattning i den andra. Det var väl inte svårare med den saken. Dessutom noterar jag att Helge Hagberg indirekt har svarat på min fråga om huruvida regeringen litar på skolöverstyrelsen eller ej som det organ som skulle kunna bära ansvaret. Helge Hagberg sade ju att vi med SIL får ett organ som fungerar. Alltså anses tydligen inte skolöverstyrelsen göra det, i varje fall inte i detta avseende.

Herr talman! Från moderat sida hälsar vi med tillfredsställelse att kammaren nu rationaliserar sin arbetsordning med att sammanföra voteringar om olika betänkanden från samma utskott. Vi skall från moderat sida hjälpa till ytterligare genom att frivilligt avstå från vad vi tycker är onödiga voteringar och rösträkningar, och vi hoppas att vårt exempel skall vinna efterföljd. Sålunda kommer jag i dag att endast begära rösträkning och votering i fråga om den moderata reservationen till trafikutskottets betänkande nr 7. Våra reservationer i det efterföljande betänkandet nr 14 bedömer vi efter genomgången i vår riksdagsgrupp få samma röststöd, och det är onödigt att uppta kammarens tid med att registrera detta i voteringsanläggningen. Herr talman! I vår reservation till trafikutskottets betänkande nr7 motsätter vi moderater oss att riksdagens tidigare beslut om överförandet av televerkets industridivision till bolagsform uppskjuts. Vi tror att verkställandet av detta beslut den 1 juli 1983 ger bättre förutsättningar för konkurrens på lika villkor och större flexibilitet. Vi håller med om att det är en stor fördel, om berörda parter — dvs. verksledning och personalorganisationer — kommer till gemensamma slutsatser om hur detta skall ske, men tidpunkten för bolagsbildningen behöver därför inte uppskjutas. Man skall ju redovisa sina utredningar härom för regeringen till den 15 april i år. Något uppskov behövs ej. Vi misstänker att uppskovet från regeringens sida är ett första steg mot ett upprivande av riksdagens tidigare beslut, vilket skulle vara till skada för televerkets kostnadsanpassning och ett frångående av ett gällande majoritetsbeslut. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till den moderata reservationen vid trafikutskottets betänkande nr 7.

Herr talman! Under de borgerliga regeringsåren har det, som vi ser det från socialdemokratiskt håll, hastats fram beslut om att televerkets industridivision, Teli, skulle övergå i bolagsform och brytas ut ur verksorganisationen. Vi fick först ett förslag om att den här ändringen i organisationsformen skulle vara genomförd till 1985, och vi socialdemokrater ansåg att det var felaktigt att fastlägga en tidpunkt för detta. Men redan året efter kom ett nytt förslag från den dåvarande borgerliga regeringen om att beslutet om bolagsbildning skulle träda i kraft redan den 1 juli 1983. Det var också det beslut som riksdagen tog under föregående år. Men sedan dess har det hänt saker. Televerket ser nu mer pessimistiskt än tidigare på sysselsättningsutvecklingen vid Telis verkstäder i såväl Sundsvall som Kristinehamn och Nynäshamn. Vid Telefabrikations verkstäder i Kristinehamn och Skellefteå föreligger samma förhållande. Verket anser att det kan vara en fördel, om det här problemkomplexet kan analyseras ytterligare, och därför har man föreslagit att frågan skall utredas vidare och att just de synpunkter som jag här har nämnt skall särskilt penetreras. Televerket vill att de sysselsättningsmässiga konsekvenserna om Teli blir bolag skall närmare belysas. Regeringen har tagit det här ad notam och sagt att en överföring av Teli till bolagsform, såsom beslutet föreligger, den 1 juli 1983 inte längre är aktuellt och föreslagit riksdagen att det beslutet inte skall träda i kraft. Bolagsbildning den 1 juli 1983 hinner man under nuvarande förhållanden inte genomföra. Utredningen som televerket gör skall presenteras om litet mer än en månad. Det är sedan inte lång tid kvar. Ett beslut om bolagsbildning behöver alltså upphävas alltså inte minst av den anledningen. Utskottet har anslutit sig till departementschefens mening att det inte är aktuellt att överföra Teli till bolagsform detta datum. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till vad utskottet har hemställt.

Herr talman! Ingenting av det som Birger Rosqvist nyss sade har skingrat mina farhågor för att avsikten är att senare riva upp hela beslutet, att avstå från att överföra televerkets industridivision i bolagsform. Jag skulle vilja be Birger Rosqvist att närmare förklara för mig vad det är för sysselsättningsskäl som gör att televerket tvekar om denna överföring till bolagsform. Tyder inte detta i själva verket på att televerket, i stället för att med vidöppna ögon ge sig in i en livgivande och för oss konsumenter positiv konkurrens, vill behålla verksamheter på ett mera skyddat sätt? Om det är detta som är avsikten bakom vad Birger Rosqvist har sagt, skulle jag vilja ha ett rent besked om det här i kammaren.
Herr talman! Om herr Clarkson är misstänksam i det här fallet, lär inte jag, vad jag än säger, kunna skingra hans misstänksamhet. Jag kan bara hänvisa till att den utvärdering som nu sker skall vara klar i mitten av april, och den kommer väl att skingra en del av de frågetecken som eventuellt finns i dag. Sedermera blir det både verkets och regeringens sak att ta ställning till hur det skall bli med verkets olika fabriker i fortsättningen. Vad som har hänt är ju att inte bara televerket utan de flesta elektroniskt baserade industrier har kommit i ett annat läge än för några år sedan. Vi ser hur det går för exempelvis L M Ericssons fabriker, som läggs ner på löpande band över hela landet. Televerket har inte opåverkat gått igenom den branschförändring som har skett på det här området. Det har hänt mycket sedan det första beslutet om att bilda bolag togs på borgerligt håll. Vi vill se närmare på detta och därefter ta ett beslut om hur det skall bli i fortsättningen. Det är detta som utskottsmajoriteten har föreslagit, och det är detta som utskottsmajoriteten anser.
Herr talman! Vill Birger Rosqvist tala om för mig om det på grund av den försämrade sysselsättningen är lämpligare att låta televerkets industridivision stanna kvar inom verket som en ”skyddad verkstad”, eller att överföra den i bolagsform, så att den på lika villkor får möta konkurrensen ifrån omvärlden?
Herr talman! Som jag redan har sagt, är det inte avsikten att detta beslut skall jäktas fram. Vad slutresultatet blir, herr Clarkson, får den utredning som sker ge svar på. När denna har avlämnats, kanske en del av de frågor som herr Clarkson har ställt kan besvaras. Det går inte att besvara dem i dag.

Herr talman! Trafikpolitiken skall medverka till att ge medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Detta förutsätter att marknadsekonomiska principer tillämpas så att konkurrens, smidig samverkan mellan olika trafikmedel och innovationer främjas. Därigenom kan kostnaderna hållas nere. De allmänna riktlinjerna som fastlades i 1979 års trafikpolitiska beslut har i vissa avseenden visat sig vara alltför vaga. Det gäller främst begreppet ”lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad”, som kommit att missbrukas. Detta begrepp anses både kunna motivera olönsamma investeringar och utgöra ett hinder för kostnadsbesparande rationaliseringsåtgärder. Ej mätbara välfärdsvinster har fått motivera utgifter som Sverige i dag saknar resurser till. Statsmakterna bör minska och förenkla nuvarande regleringar. Effektivi Nr 93 tet och service befrämjas bäst genom att trafikmedel och trafikföretag Onsdagen den arbetar i fri konkurrens inom de av staten fastlagda ramarna. Den övertro på 9 mars 1983 övergripande statlig trafikplanering som finns i 1979 års trafikpolitiska beslut bör tonas ned. Den nödvändiga planeringen bör ombesörjas av dem som direkt är ansvariga för trafiken. Trafikföretagen bör på frivillig grund komma fram till lämpliga former för samverkan. Den planeringsverksamhet som nikationsdeparteutövas av transportrådet och länsstyrelserna bör begränsas till uppgifter som = mentets verksamhar direkt anknytning till berörda myndigheters verksamhet. hetsområde Olika transportmedel har sina speciella föroch nackdelar. Valet av transportmedel bör styras av vad som är företagsekonomiskt effektivt. Den snabbt expanderande kommunikationssektorn kommer att kräva stora framtida investeringar. Hittills har en stor del av investeringarna inom kommunikationsdepartementets område finansierats av stat och kommun. I en situation då statens budgetunderskott på några månader ökat med 20 miljarder kronor, för att på årsbasis uppgå till drygt 90 miljarder, är det uppenbart att tvingande ekonomiska skäl nödvändiggör en omprövning och en dämpning av det offentligas bidrag till ur flera aspekter angelägna investeringar. Det finns i dag en rad angelägna investeringsprojekt — företagsekonomiskt motiverade — inom bl.a. de affärsdrivande verken som inte kommer att kunna startas på grund av för låga statliga anslag. Det är därför nödvändigt att visa en öppen attityd inför nya finansieringsformer av offentliga investeringar. Starka skäl talar för att framtida investeringar i t.ex. järnvägsmateriel, telebroar och flygplatser helt eller delvis bör finansieras på den öppna lånemarknaden. En annan framkomlig väg, som resp. huvudmän bör undersöka närmare, är att långtidshyra olika objekt. Antag att ett byggnadsföretag önskar finansiera byggandet av t.ex. en bro. När bron är klar långtidshyr vägverket bron. Efter hyrtidens slut tillfaller bron vägverket. De nya finansieringsformerna är väl lämpade att kombinera med olika former av avgiftsfinansiering. Rationaliseringar, samverkan och nya affärsidéer bör uppmuntras. Samtidigt skall verken beakta att de är offentliga myndigheter. Etablering av heleller delägda bolag riskerar att snedvrida konkurrensen. Nyetableringen blir offentlig verksamhet, vars ekonomiska bestånd garanteras av staten. Parallellt med utvecklingen av nya finansieringsformer är det angeläget att verken undersöker möjligheterna till kostnadsbesparingar, genom att t.ex. lägga ut verksamhet på entreprenad. Kommunikationsdepartementet bör utreda dels möjligheterna att nyttja och anpassa låneformerna på den öppna marknaden till de behov som här angivits, dels vilka förändringar som krävs i de institutionella hinder som t.ex. verkens stadgor, kommunallagen m.fl. lägger för bl.a. upplåning av investeringsmedel på den öppna marknaden. Statsmakterna finansierar de affärsdrivande verkens årliga investeringar på ca 4 miljarder. En del av de investerade medlen härrör visserligen från de 9 medel som verken inlevererat till statsmakterna. Men en stor del finansieras genom statliga skatter eller upplåning. Räntan för den långfristiga utländska upplåningen är i dag högre än de affärsdrivande verkens avkastningskrav. En höjning av avkastningskravet är i nuvarande läge motiverad. Kommunikationsdepartementet föreslås för budgetåret 1983 83 var 11466 miljoner. Den föreslagna ökningen på 2 652 milj.kr. innebär en ökningstakt på 23,1 Zo. Vi har vid denna beräkning inte tagit med de utgifter för investeringar m.m. som betalas genom AMS resp. anslagen i proposition 1982/83:50. Vi finner den föreslagna ökningstakten oacceptabel med hänsyn till statens stora budgetunderskott. En betydande del av det av kommunikationsdepartementet föreslagna ökade anslaget kommer staten att tvingas finansiera via ökad utländsk upplåning. I enlighet med de riktlinjer för den ekonomiska politiken som moderata samlingspartiet redovisar i partimotionen är målsättningen för vårt budgetalternativ att uppnå nolltillväxt även under kommunikationsdepartementets huvudtitel. Vårt besparingsarbete har skett utifrån följande riktlinjer: 1. att skära ned utgifter till drift eller investeringar som på sikt uppenbarligen kommer att visa sig vara av mindre vikt när det gäller att lösa vårt lands ekonomiska problem, 2. att skära ned utgifter som kan anses umbärliga, 3. att finna nya former för finansiering av de affärsdrivande verken samt vägverkets investeringar, 4. att öka inslaget av avgiftsfinansiering. Herr talman!

leasingförfarande. I samma reservation föreslår vi att vederbörande anslag inom motsvarande områden minskas med beloppen i fråga, sammanlagt 75 milj.kr., 4. att regeringen kommer med förslag om avgiftsfinansieringar inom kommunikationsdepartementets verksamhetsområde på sammanlagt 150 milj.kr. samt att vederbörande anslag minskas med motsvarande belopp. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till samtliga reservationer i trafikutskottets betänkande nr 14.

Herr talman! Förra veckans finansdebatt visade hur isolerat moderata samlingspartiet står med sina förslag på det ekonomisk-politiska området. Partiets budgetpolitik kännetecknas av en social nedrustning och en cynisk inställning till de välfärdssträvanden och den sociala omsorg som har präglat de politiska åtgärderna i Sverige sedan början av 1930-talet, om vilka tidigare stor enighet har rått. Moderaterna hävdar i sin ekonomisk-politiska motion att deras förslag till besparingar skulle reducera statens utgifter med 18 miljarder nästa budgetår. Dessa effekter är betydligt överdrivna. Det mesta av de besparingar som moderaterna föreslår är ”teknisk luft”, som finansutskottets ordförande sade i förra veckans debatt. När vi i dag behandlar frågan om vissa besparingar på kommunikationsområdet, som föreslagits av moderaterna, blir mitt omdöme detsamma. I stor utsträckning är det teknisk luft. Förslagen är vidare till sin karaktär djupt orättfärdiga och leder till ökad arbetslöshet och högre inflation. De budgetmässiga effekterna är alltför ihåligt beräknade. Till detta kommer att man i motionerna inte ens har orkat med att motivera sina förslag, än mindre beskriva effekterna av förslagens konsekvenser. Även om det är hårda ord, herr talman, kan jag inte underlåta att säga att moderaterna i sitt agerande uppvisar en nonchalans mot riksdagens ledamöter, när de presenterar sina förslag på det sätt som bl.a. skett när det gäller besparingarna på kommunikationsområdet. I årets budgetproposition följs intentionerna från höstens krisproposition upp för trafikområdet. Det innebär, som trafikutskottets vice ordförande sade, en kraftig ökning av anslagen på investeringssidan, en finansiell rekonstruktion av statens järnvägar och kraftiga satsningar på bl.a. vägområdet. Dessa satsningar är ett led i regeringens strävan att få fart på investeringarna, stödja svensk industri och öka sysselsättningen. Det är denna politik moderaterna motsätter sig när de säger att de vill spara 1,3 miljarder på kommunikationsområdet. Låt mig, herr talman, göra en kort exposé över moderaternas s.k. besparingsförslag, även om inte alla förslagen har behandlats i det betänkande som vi nu har framför oss. På vägområdet föreslås besparingar på över 120 milj.kr. Det gäller en minskning av driftanslaget till statliga vägar om 40 milj.kr., vilket innebär en kapitalförstöring av det nedlagda vägkapitalet. Det gäller en minskning av byggnadsanslaget om 60 milj.kr., vilket i sin tur innebär omedelbara stopp av många pågående vägbyggen med ty åtföljande arbetslöshet. Statsmakterna har beslutat att kommunerna skall få 95 90 i statsbidrag till driften av de vägar som kommunerna sköter åt staten. Detta anslag vill moderaterna reducera med 21 milj.kr., vilket alltså innebär en direkt övervältring av kostnaderna på kommunerna. Men, herr talman, i en annan motion talar moderaterna sig varma för en ökad satsning på bilismen. I den motionen talar man om vikten av bra vägunderhåll, samtidigt som man i den här motionen vill minska på anslagen. Detta resonemang går naturligtvis inte ihop. Man säger sig vidare vilja värna om glesbygden och dess bilberoende. Men eftersom moderaternas besparingar på vägområdet måste ske på det lågtrafikerade nätet stämmer inte heller det resonemanget. Att besparingarna dessutom leder till kraftiga personalinskränkningar i glesbygden döljer man naturligtvis. Ett annat besparingsområde för moderaterna är SJ. Här vill man spara rejält och minska statens ersättning till olönsam järnvägstrafik med hela 625 miljoner. Eftersom ersättningen för olönsam järnvägstrafik totalt uppgår till något över 900 miljoner, skulle det, om man följde moderaternas förslag, innebära att endast 309 miljoner återstod för upprätthållandet av personoch godstrafiken på det ersättningsberättigade nätet. Det, herr talman, skulle innebära att två av tre tåg på detta järnvägsnät omedelbart den 1 juli innevarande år skulle få ställas in. Tusentals järnvägsanställda skulle få avskedas, och stora delar av glesbygden i vårt land skulle ställas utan tillgång till kollektivtrafik. Detta är konsekvenserna av moderaternas besparingsförslag på statens järnvägars område, för det är väl inte så, herr vice ordförande i trafikutskottet, att vi skall täcka dessa kostnader i efterhand i form av ett ökat underskott vid SJ? Det kan vi inte acceptera. Ni har medverkat till att SJ fått stora underskott under de senaste sex åren, och därför tvingas vi till en finansiell rekonstruktion av statens järnvägar. Svensk sjöfart, i synnerhet kustsjöfarten, befinner sig i en utomordentligt svår krissituation. Av den anledningen fattade riksdagen förra året beslut om ett temporärt stöd till sjöfartsnäringen under en treårsperiod. Genom den socialdemokratiska regeringens initiativ och ingripande framflyttas ikraftträdandet för detta stöd, som nästa budgetår uppgår till 250 milj.kr. Detta stöd vill moderaterna naturligtvis ta bort. Den omedelbara effekten härav blir att ett stort antal rederier går i konkurs och att svensk kustsjöfart i stort sett utplånas. Situationen för sjöfarten blir naturligtvis inte bättre av att moderaterna vill införa en avgiftsbeläggning på isbrytningen. Det skulle sannolikt få till följd att sjöfarten på våra Norrlandshamnar i stort sett upphörde. Dessa konsekvenser av moderaternas besparingskrav redovisas inte med en enda rad i någon av deras motioner. I det betänkande vi nu behandlar kräver moderaterna vidare extern finansiering på sammanlagt 365 milj.kr. för investeringar inom televerket, SJ, luftfartsverket, sjöfartsverket och postverket. Man kräver, men man anvisar inga vägar för finansieringen. Man är tomhänt och begär att den socialdemokratiska regeringen skall hjälpa till. Redan förra året, när vi hade en borgerlig regering, var frågan om extern finansiering uppe till behandling, men en majoritet i riksdagen sade då nej till det borgerliga förslaget. Ett av de mest fantastiska besparingsförslag som framförs från moderaterna är att anslaget till kommunikationsverket skall reduceras med 75 milj.kr., samtidigt som man vill ge verket i uppdrag att lägga ut jobb på entreprenad för motsvarande belopp. Men, herr Clarkson, det innebär väl ingen besparing om Skånska Cement bygger en väg på entreprenad för 75 milj.kr. jämfört med om vägverket i egen regi bygger denna väg för samma belopp? För ni menar väl inte att vi skall lägga ut jobb på entreprenad för 75 milj.kr., som ert förslag innebär, men inte betala räkningen? När vi behandlade den här frågan i utskottet fick jag uppfattningen att ni mer eller mindre bad om ursäkt för detta förslag. Men denna ursäkt har ändå utmynnat i en reservation. Om ni menar allvar med förslaget, så är det fråga om en kvalificerad okunnighet hos moderata samlingspartiets motionsskrivare. Kanske har ni ändå kommit till besinning, eftersom herr Clarkson säger att han inte skall begära votering i fråga om detta betänkande, och det hälsar jag i så fall med tillfredsställelse. Slutligen begär ni förslag av regeringen om avgiftsfinansiering inom kommunikationsdepartementets område på 150 milj.kr. Varför lägger ni inte själva fram förslag? Är det telekostnaderna som skall höjas, är det portokostnaderna, är det SJ:s biljettpriser, eller vad är ni ute efter? Politisk hederlighet kräver att ni själva lägger fram förslag. Förvisso spelar avgifter en stor roll för kommunikationsverkets inkomster. Budgetpolitiken torde, som utskottsmajoriteten skriver, under kommande år leda till ökad avgiftsfinansiering av offentliga tjänster. Inte minst gäller det att avgiftsvägen låta näringslivet få betala för de tjänster som den offentliga sektorn tillhandahåller. Det skall bli intressant att se hur moderaterna ställer sig när sådana förslag presenteras för riksdagen. Herr talman! Det är med stor tillfredsställelse jag avslutningsvis konstaterar att moderata samlingspartiets besparingsförslag avstyrks av en majoritet bestående av samtliga övriga part:or i trafikutskottet. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan på alla punkter i betänkande nr 14.

Herr talman! Först vill jag önska trafikutskottets nye ordförande Kurt Hugosson framgång i hans nya höga värv. Jag önskar att han här måtte få uppleva många framgångsrika debatter — mera framgångsrika, hoppas jag, än denna. Utskottets ordförande tog till starka ord. Han beskyllde oss moderater för social nedrustning, cynism och kallsinnighet. Kanske åsyftade han något ännu värre, fastän han inte klädde detta i ord. När han talade om våra förslag till besparingar använde han uttrycket ”teknisk luft”. Hur skall man kunna ställa detta mot socialdemokraternas beskyllning att vi med vår sparpolitik ger upphov till 50 000 nya arbetslösa? Är den ”tekniska luften” verkligen så effektiv, med tanke på sådana ohyggliga konsekvenser? Kurt Hugosson påstår att vi vill spara in 625 milj.kr. när det gäller SJ och det olönsamma järnvägsnätet. Men det är fel uppfattat. Jag skall vara skonsam och inskränka mig till det uttalandet. I den debatt om järnvägarna som inom kort kommer att föras här skall vi vidareutveckla vårt påstående om att det är en felaktig slutsats. Vårt förslag till besparingar innebär inte en neddragning av ersättningen till det olönsamma järnvägsnätet med 625 milj.kr. Kurt Hugosson får lita på mitt ord. Det är felbedömning från hans sida av bokföringen. Vidare beskyller Kurt Hugosson oss för att vara negativt inställda till rederinäringen, eftersom vi inte är beredda att medverka till det statliga stöd som riksdagen, trots våra reservationer i fjol, fattade beslut om. Vi har nämligen en helt annan syn när det gäller det sätt på vilket det svenska näringslivet skall göras effektivt och konkurrenskraftigt. Vi tror inte att man från den politiska maktens sida kan höja näringslivets kostnader jämt och ständigt. Då förlorar man ju konkurrenskraften. I stället måste man begära anslag, stöd hos statsmakterna. Man tror att det kan fortsätta på det viset. Vad vi eftersträvar är ett näringsliv, som i görligaste mån är befriat från onödiga pålagor, som kan utöva sin verksamhet i fri konkurrens med andra företag i samma situation — oftast med det utländska näringslivet. Så var det med den saken. Jag tror, utan att här ha några vittnen på det, att rederinäringens företrädare i mångt och mycket har samma åsikt. Tyvärr medger inte tiden att jag i denna replik går vidare. Jag ber att få återkomma.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka Rolf Clarkson för hans vänliga ord och för hans lyckönskan till mig i egenskap av utskottets talesman. För det första konstaterar jag att ni har begärt besparingar på 625 milj.kr. inom statens järnvägars område. När man läser er besparingsmotion, finner man att det handlar om ersättning till det icke lönsamma järnvägsnätet. Har jag fel, är jag utomordentligt tacksam för ett tillrättaläggande. Men jag vill att Rolf Clarkson verifierar att det finns ett krav på besparingar när det gäller SJ. Det rör sig om 625 milj.kr. För det andra vill jag fråga: Får det inga som helst konsekvenser för svensk sjöfart om man, som ni föreslår, drar in 250 milj.kr.? Dessa pengar är nödvändiga för att kustsjöfarten skall kunna klara sig i den mycket brydsamma situation som denna befinner sig i. Får detta inga som helst konsekvenser? För det tredje frågar jag: Är det riktigt att påstå att ni vill spara 75 milj.kr. genom att i stället lägga ut arbeten på entreprenad? Förklara för mig och för kammarens ledamöter på vilket sätt man sparar in pengar ifall man reducerar anslaget för ett kommunikationsverk med 75 milj.kr. och samtidigt uppdrar åt samma verk att lägga ut arbeten på entreprenad för samma belopp. Är det en besparing? Ja, det är besparingar om staten inte betalar för arbetet när det är genomfört. Men den typen av besparingar — den formen av ohederlighet — kommer jag aldrig att ställa mig bakom. Förklara de här sammanhangen för kammarens ledamöter, Rolf Clarkson.

Herr talman! Jag försäkrar ånyo att det är felaktigt att påstå att det finns krav på en besparing på 625 milj.kr. som Kurt Hugosson förmenar att vi har begärt på ersättningen till det icke lönsamma järnvägsnätet. Jag föreslår att vi tar upp den debatten när jag själv eller någon företrädare för utskottet kan ha exakta siffror som visar att Kurt Hugosson räknar fel. Kan vi låta frågan vara med detta är jag tacksam. När det gäller bilismen och de goda vägarna är det självklart att vi i vår egenskap av trafikpolitiker har lika höga ambitioner som någon annan gruppbildning här i riksdagen. Men vi har också ett ekonomisk-politiskt program som kräver sparsamhet inom alla tillgängliga sektorer. Och det är klart att det ibland blir en kollision mellan de målen. Att vi vill gynna bilismen men hålla igen beträffande nybyggande av vägar eller skära ned på vägunderhåll betyder inte att vi överlämnar åt bilisterna ett mycket söndertrasat och nerslitet vägnät. Vi gynnar kanske bilisterna även på andra sätt genom att lindra deras pålagor och skatter. I fråga om de 75 miljonerna är Kurt Hugosson upprörd över det ordval som användes. Det är inte fråga om mental ohälsa eller något sådant. Låt mig nämna ett exempel, vilket jag hoppas att Kurt Hugosson kan nöja sig med: Om luftfartsverket lämnar ut byggandet av ett parkeringshus på Arlanda på entreprenad till ett enskilt företag som bygger huset och får driva det i fortsättningen, har vi de facto sparat den utgiften — jag tror att det är 80 milj.kr. som huset i själva verket kostar. Det är ett exempel. Kurt Hugosson får acceptera att han på detta sätt har fått sitt ekonomiska vetande något utvidgat. Vi vill föra en ekonomisk politik därför att landets framtid kräver det — om vi inte vill skyffla över allting på våra efterkommande. Vi vill ha en ekonomisk politik som förändrar och finner nya verksamhetsformer för delar av den viktiga service som man i dag får inom den offentliga sektorn. Vi vill privatisera och införa konkurrens i den offentliga verksamheten. Vi vill öka avgiftsfinansieringen, eftersom det ger ökade möjligheter för konsumenterna att välja vad de vill ha för service av olika slag. Och vi vill, Kurt Hugosson, bryta automatiken i utgiftshöjningarna, vilket är nödvändigt om vi skall kunna komma till rätta med det här landet. Vi vill alltså från moderata samlingspartiets sida ha systemförändringar som är samhällsekonomiskt nödvändiga, förutom att de ökar den enskildes valfrihet och välfärd. Det är den plattform som vi står på när vi i olika utskott och inom olika sektorer verkar för dessa syften.

Då blir det en kollision. Det är obegripligt för mig hur man i en motion kan kräva besparingar och sedani en annan motion gå ut till bilisterna och säga att man skall öka på. Det går inte ihop — det är vad jag har försökt visa. Jag förstår inte hur ett parkeringshus på Arlanda byggt på entreprenad kan bli en enda krona billigare än om det byggs i egen regi. Det måste ju betalas. Skall man, som man säger i motionen, spara 75 miljoner på anslaget till kommunikationsverken men samtidigt säga till dem att de måste lägga ut på entreprenad för samma summa. Det går inte ihop. Det är riktigt att vi behöver en ny ekonomisk politik i det här landet. Vi har sett resultatet av sex års borgerlig politik med ett budgetunderskott på 90 miljarder. Vår satsning på kommunikationsområdet är ett led i denna nya ekonomiska politik. Vi måste satsa på investeringar, vi måste stödja svenskt näringsliv, vi måste se till att skapa nya arbetstillfällen. Den satsning som sker på trafikområdet i årets budgetproposition är ett uttryck för denna nya ekonomiska politik, som vi måste driva i landet för att komma till rätta med de bekymmer som sex års borgerlig ekonomisk politik har lett till.

Herr talman! Det kanske är något ovanligt att två utskottsledamöter ger sig uppi en debatt gentemot reservationer av ett annat parti, men jag tycker att det finns anledning den här gången. Jag noterade, liksom Kurt Hugosson, med tillfredsställelse att man inte tänker begära votering om de fyra reservationer som är fogade till trafikutskottets betänkande 14. Jag förstår det. Om man externfinansierar ett bygge eliminerar väl inte det alla kostnaderna, utan i bästa fall fördelar man kostnaderna över de 5 eller upp till 15 år som amorteringstiden kanske uppgår till. Vi i centerpartiet är naturligtvis inte principiella motståndare till externfinansiering, och vi har också i andra sammanhang sagt att vi vill pröva externfinansiering för att t.ex. tidigarelägga lönsamma investeringar. Men naturligtvis får man under alla förhållanden årliga annuiteter om man tillgriper den metoden. Men när nu moderaterna vill externfinansiera 365 miljoner av de i budgeten avsedda investeringarna på kommunikationsområdet, vore det av stort intresse för kammarens ledamöter att få reda på hur staten med hjälp av externfinansiering helt skulle kunna eliminera kostnaderna för denna finansiering. På något sätt måste väl även kostnader av externfinansierade investeringar belasta redan budgetåret 1983/84. Om inte Rolf Clarkson här kan garantera att staten slipper att betala annuiteter på mellan 15 och 20 26 på de upplånade 365 miljonerna, måste jag konstatera att den fiktiva — jag kallar det den fiktiva — moderata besparingen i reservation 2 måste reduceras med i vart fall 50-70 miljoner. I reservation 3 hävdar moderaterna att staten genom att lägga ut arbeten på entreprenad för 75 miljoner skulle kunna göra motsvarande besparing. Kurt Hugosson har gått in på detta ämne, och jag kan instämma i det mesta. Jag skall försöka att inte upprepa det. Men jag måste ändå säga att om Rolf Clarkson kan få patent på en sådan här innovation, skulle många villaägare bli lyckliga. Jag har en granne som nu bygger en villa med hjälp av tre entreprenörer. Får jag bevis för att det leder till att han inte behöver betala villan, skall jag naturligtvis framföra det till honom. Det är den logiska effekten av det som sägs i reservation 3 — om man lägger ut investeringar för 75 miljoner sparar man 75 miljoner på budgeten. Det som sades om parkeringshuset lät bestickande, men herr Clarkson glömde att tala om att inkomsterna från parkeringsavgifterna försvinner om man bygger parkeringshus. I den mån man har ett så lönsamt projekt som detta anses vara kan man naturligtvis möjligen få en entreprenör att ta hand om det. Men vem tar de olönsamma investeringarna, som ändå måste ske ibland — exempelvis på andra flygplatser — och som ändå är de intressanta och de som orsakar bekymmer? Jag betvivlar på goda grunder att entreprenörer har lust eller förmåga att vara mecenater åt vare sig enskilda villabyggare eller staten. Till sist måste jag säga några ord när det gäller avgiftsfinansiering, som tas upp i reservation 4. Visst kan man öka avgiftsfinansieringen, men eftersom moderaterna innehaft kommunikationsministerposten i drygt tre år borde de också kunna tala om vilka avgifter de vill höja: Är det postavgifterna? Är det järnvägstaxorna? Är det flygplatsavgifterna? Var inte så blyga utan tala om vad ni vill höja! Det är egentligen märkligt att här talas om avgiftsfinansiering, eftersom ni ursprungligen talade om investeringar. Då blir det genast märkligare, eftersom det är svårt att betala dem med avgifter — såvida man inte skall betala entréavgifter när man går in på posten eller telestationerna. Det kan naturligtvis vara ett sätt att avgiftsfinansiera en investering på sikt.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

Herr talman! Om Rune Torwald inte kan se skillnaden på ett enskilt villabygge och en parkeringsanläggning på Arlanda skall jag inte ta upp kammarens tid med att lära honom det!

Min kollega Hugo Hegeland, som just nu sitter i kammaren, har i dag hört ett föredrag av Assar Lindbeck, som vi alla känner till. Denne sade i sitt anförande: Många av dessa reformer är kanske i praktiken omöjliga, men om man inte är villig till några som helst reformer av de mekanismer genom vilka offentliga utgiftsbeslut fattas, är det kanske helt omöjligt att i praktiken få kontroll över den offentliga utgiftsexpansionen, som i dag är det klart största hotet mot svensk samhällsekonomi. Med det får jag be alla som har lyssnat på denna konfunderande debatt att tänka efter: Är det inte just det som vi moderater begär, att man skall pröva nya vägar att sanera Sveriges ekonomi? Detta gäller de 75 miljonerna som vi talade om beträffande entreprenadoch leasingförfarande, det gäller de 365 miljonerna och det gäller avgiftsfi nansieringen. Avgiftsfinansieringen kan mycket väl tänkas beröra alla de områden som Rune Torwald nämnde. Det är en av grundvalarna i vårt moderata program att vi talar om den beska sanningen och försöker leva upp till en rakryggad politik på detta sätt. Hade ni alla från övriga partier handlat på samma sätt hade vi inte varit där vi är. När Kurt Hugosson och andra socialdemokrater talar om offensiva satsningar bör de nog tänka över vilket ansvar vi har och vad Assar Lindbeck, som jag nyss citerade, har sagt.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten särskilt mycket. Låt mig bara notera ett faktum. Rolf Clarkson och många med honom har med rätta kritiserat vår stora utlandsupplåning. Utlandsupplåningen blir inte mindre av att vi flyttar en investering från statsbudgeten till en enskild entreprenör med svenska pengar. Den svenska tillgången på pengar blir inte större genom att man flyttar investeringen och låter en eller annan person finansiera den. Penningtillgången blir totalt densamma. Jag håller med Rolf Clarkson om — och det tror jag vi alla gör här i kammaren — att vi kommer att stå inför svåra uppgifter när det gäller att komma till rätta med de underskott vi har gentemot utlandet. Men vi kommer inte till rätta med dem genom illusionstrick av det slag som presenteras i reservationerna 1 och 3, utan vi kommer att få göra hårda besparingar på många områden, vilket kommer att kräva att vi litet till mans har tagelskjortan på, känner av besparingarna och står för dem. Det gjorde vi under den tid vi satt i regeringen. Det var inte alltid så lätt, och det var inte alltid folk förstod hur nödvändiga besparingarna var. Men jag hävdar att moderaterna har skyltat med besparingar som icke är besparingar när man ser på landets totala tillgångar. De åtgärder som föreslås här leder inte till någon minskning av upplåningen i utlandet — de leder inte till en bättre hushållning.

Herr talman! Jag har inte talat om utlandsupplåningen — jag har talat om statens budgetunderskott. Vi i denna församling är tillsatta av svenska folket för att reglera medborgarnas skatter, statens inkomster och utgifter. Det är skrämmande att höra enskilda ledamöter i denna kammare bekänna att de är okunniga om vilken funktion de har att fylla. Det är ju skattebetalarnas pengar som vi skall värna om. Vi skall försöka hålla statens utgifter nere så mycket som möjligt. Om nu detta parkeringshus på Arlanda hade betalats av ett enskilt företag och inte av staten, då får väl även Rune Torwald medge att statens budget hade minskat med det beloppet. Att sedan lånemarknaden hade använts för det är en annan sak, men vi är tillsatta för att bestämma statens inkomster och utgifter. Jag är ledsen över att Rune Torwald, som jag vet är en oerhört samvetsgrann riksdagsledamot i andra avseenden, inte inser att vad vi går i bräschen för här är ett nytänkande som alla om något eller några år kommer att bekänna sig till. Vi måste tänka om. Anledningen till att vi inte på punkt efter punkt, i detalj efter detalj har preciserat var dessa besparingar skall göras är att regeringen med hela sitt kansli är bättre skickad än en enskild grupp av ledamöter här i kammaren att tala om var man kan sätta in besparingar och hur det skall gå till. Detta måste vi ha respekt för. Det krävs, Rune Torwald, mindre formalism i fortsättningen och mera offensivt nytänkande på det ekonomiska området om vi skall klara detta. Jag är ledsen, herr talman, att denna trafikpolitiska debatt förvandlades, inte genom min förskyllan utan genom andras, till en ekonomisk debatt.
Herr talman! Låt mig bara avslutningsvis säga att betecknande nog har Rolf Clarkson inte sagt ett ord om den största besparingen som nämns i reservation 2 och som går ut på att man med extern upplåning säger sig kunna låna pengar kostnadsfritt för staten, 365 miljoner. Åtminstone i några fall har moderaterna redovisat sina besparingar, och det tycker jag är bra. Låt mig nämna två fall. När det gällde att spara 85 milj.kr. på enskilda vägar vågade de sig på ett utpekande, och i fråga om isbrytaravgifter kunde de tänka sig att lägga till 5 milj.kr. Det är ju bra eftersom vi kan votera om detta. Men att votera om dimbankar för vilka det inte går att få någon klar redovisning är svårt och otillfredsställande.
Herr talman! Jag vet inte om det är meningen att vi skall ta upp kammarens tid med diskussion om fjolårets budget. Det är väl det som Rune Torwald vill göra när han talar om att spara 85 milj.kr. på enskilda vägar. När det gäller årets budget befinner sig moderata samlingspartiet på samma linje som socialdemokraterna och godkänner alltså deras förslag om anslag till enskilda vägar. Däremot har vi av besparingsskäl inte kunnat gå med på den av centern föreslagna höjningen beträffande de enskilda vägarna, något som vi kommer att kunna behandla senare i riksdagen. Så blir det, Rune Torwald, på område efter område. Vi är mindre rädda för att stöta oss med enskilda grupper av våra väljare, eftersom vi tror att de uppskattar att vi säger sanningen: att vi inom alla sektorer måste dra åt svångremmen för att i framtiden kunna få bättre svängrum.
Herr talman! Bara en kort kommentar. Herr Clarkson vill göra gällande att han har ett övergripande intresse av att reducera budgetunderskottet, underförstått att socialdemokraterna inte skulle vara intresserade av detta. Saken är ju den, herr talman, att budgetunderskottet under den period då herr Clarkson delade ansvaret för landets ekonomiska politik ökade i detta land från ett par miljarder till över 90 miljarder. I den budgetproposition som vi nu behandlar i riksdagen har denna utveckling äntligen brutits. Den ekonomiska politik som måste till för att reducera budgetunderskottet diskuterades för en vecka sedan i anslutning till finansdebatten, varför det inte finns någon anledning att ta upp en ny finansdebatt. Men låt mig säga att den ekonomiska politik som skall leda fram till det här viktiga målet måste kännetecknas av att vi får en ökning av investeringsverksamheten, att vi får fart på den svenska ekonomin och den svenska industrin och att vi kan få folk i arbete och därmed reducera den stora arbetslösheten. Det som sker på kommunikationsområdet och som herr Clarkson är irriterad över är ett led i den ekonomiska politik som den socialdemokratiska regeringen för. Det är en form av offensiva satsningar för att få i gång investeringsverksamheten, för att stödja svenskt näringsliv och svensk industri och för att skapa sysselsättningstillfällen. Det är utifrån dessa utgångspunkter man skall förstå varför vi såväl i höstens krisproposition som i innevarande års budgetproposition gjort dessa kraftiga satsningar på kommunikationsområdet. Självfallet måste offensiva satsningar kombineras med kraftiga besparingsåtgärder. Det sker, det måste ske och det kommer att ske. Stå inte och gör gällande att vi inte känner något ansvar för det budgetunderskott som ni har varit med om att skapa. Målet för den ekonomiska politiken är att få ordning på den svenska ekonomin. Det viktigaste är då att få bort budgetunderskottet. Men det här kommer, herr talman, att ta lång tid.
Herr talman! Den skiva som Kurt Hugosson nu föredrog börjar bli nött. Jag rekommenderar Kurt Hugosson och andra intresserade att läsa vad den socialdemokratiske finansministern skriver i årets finansplan. Då kan Kurt Hugosson börja träna på nästa års skiva och dra den i stället. Jag är säker på att vad vi har sagt här i dag om vad framtiden kommer att kräva är riktigt. Vi kommer att få rätt. Det är svårt att sia om framtiden, men jag skall drista mig till att göra det i dag. Vi kan inte låta svenska folket leva helt på kontokort i framtiden.
Herr talman! Jag vill bara kort korrigera en uppgift från Kurt Hugosson. Han sade att man hade ärvt ett underskott på 90 miljarder kronor. Det har man inte gjort. Men genom devalveringen och genom att socialdemokraterna lade fram en rad förslag som delvis finansierade åtgärder under kommande budgetår har man ökat budgetunderskottet från säg 75 miljarder kronor till 90 miljarder kronor. Situationen är under alla förhållanden bekymmersam. Så långt är vi överens.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 21 har de moderata ledamöterna reserverat sig mot beslutet att omgående lämna ett reservationsanslag om 25 milj.kr. för finansiell rekonstruktion av Lesjöfors AB. Jag vill först som sist i denna debatt slå fast att det moderata alternativet inte innebär en nedläggning i sig av Lesjöfors AB, utan en annan lösning på rekonstruktionen av företaget. Utifrån våra principiella överväganden hade enligt vår uppfattning den bästa lösningen för företaget och dess anställda varit att det hade gått i konkurs redan den gångna sommaren 1982. En konkurs — där statsmakten är en av de största borgenärerna — hade möjliggjort en effektiv och total sanering av företaget. Statsmakten hade genom sina fordringar på företaget kunnat bevaka samhällets intressen för sysselsättning och fortsatt drift av lönsamma delar av företaget. En konstruktiv konkurs hade inneburit att skulder som det inte fanns täckning för skulle ha skrivits av. De utvecklingsbara delarna av företaget skulle ha kommit att drivas vidare. Vi bedömer att nya ägare självfallet skulle ha varit intresserade av att träda till med nytt kapital och ny kompetens för att driva de delar av företaget som har framtiden för sig. En sådan lösning skulle ha tillförsäkrat de livskraftiga delarna av företaget förutsättningar att utvecklas under sakkunnig ledning och med erforderligt finansiellt stöd. Det är därför med beklagande vi har kunnat konstatera att olika regeringar med olika ursäkter i stället har valt att dröja med beslutet om hur man skall rekonstruera företaget. Från mitten av augusti 1982 fram till början av 1983 har anställda, leverantörer, borgenärer, företag och ortsbefolkning fått leva i ovisshet om hur regering och riksdag skulle ställa sig till rekonstruktionen av bolaget. Denna brist på handlingskraft har enligt vår uppfattning allvarligt skadat verksamheternas långsiktiga möjligheter att överleva. Till råga på allt, när nu regeringens förslag om företaget lades på riksdagens bord, var beslutsmaterialet utomordentligt knapphändigt. Någon rekonstruktionsplan presenterades inte. Några garantier eller andra utfästelser eller bedömningar från regeringen om företagets framtidsmöjligheter gjordes heller inte. Lösningen var enligt regeringen en rent finansiell rekonstruktion samt den gamla företagsledningens och de anställdas förslag, hur de själva trodde sig kunna komma till rätta med problemen. Enligt uppgifter vi har inhämtat vid sidan av företaget finns behov av fortsatta rationaliseringar inom företaget. Det hade därför varit både riktigt och mycket viktigt att, när regeringen ändå dröjde med att lägga förslaget på riksdagens bord, ett förslag till sanering och rekonstruktion av företaget samtidigt hade lämnats. När så ändå inte har skett, kan riksdagen enligt vår uppfattning omöjligt ställa sig bakom det beslutsunderlag som har lämnats. Vi menar att innan riksdagen beviljar några pengar till bolaget bör en översyn av ledningskapacitet och styrfunktioner göras vid företaget. En plan bör tas fram, helst genom en utomstående konsults försorg, för en rationell bemanning av företaget. När dessa förutsättningar har uppfyllts och godkänts av företagets olika intressenter, borde regeringen återkomma till riksdagen. Under den begränsade tidsrymd som detta ytterligare skulle komma att ta i anspråk skulle regeringen kunna ställa erforderliga lånegarantier för företagets fortsatta drift. Till sist, herr talman, vill jag bara allmänt deklarera att vi genom detta ställningstagande inte på något sätt har ställt oss negativa till de lösningar i form av arbetstagarkooperativa företag som har skissats i propositionen. Vi menar att olika ägandeformer av företag i öppen och fri konkurrens på lika villkor skall få konkurrera om att producera de bästa och billigaste varorna. Vi har därför inga principiella invändningar mot de ägarkonstruktioner som har gjorts vid rekonstruktionen av Lesjöfors. Däremot menar vi att när regeringen tillskjuter 25 milj.kr. av skattemedel bör man ha försäkrat sig om att företaget har rimliga förutsättningar att överleva även på litet längre sikt. Vår lösning innebär att vi ställer större krav på regeringens engagemang för att finna en rimlig och långsiktig lösning på Lesjöfors problem innan skattemedel riskeras. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 21 behandlar frågan om ekonomiskt bidrag till Lesjöfors AB. Bolaget har, på grund av den utdragna lågkonjunkturen, kombinerad med hög kapitalbelastning på grund av investeringar och omstruktureringar, på senare år hamnat i en lönsamhetskris. Detta ledde till betalningsinställelse i maj 1982. Att finna köpare till huvuddelen av bolagets verksamhet visade sig inte möjligt. Detta är bakgrunden. I maj 1982 var katastrofen alltså ett faktum, i varje fall för de anställda i Lesjöfors AB. Lesjöfors är ett litet brukssamhälle med i stort sett en enda industri, som redan i det läget hade förlorat ca 200 av 900 industriarbetsplatser sedan 1975. Man var väl medveten om följderna — 100 tomma lägenheter, många tomma skyltfönster efter nedlagda affärer och inga arbetstillfällen för ungdomen, för att bara nämna något. I detta läge enades man om att man måste göra något själv för att rädda samhället. Man arbetade fram en plan för att driva företaget vidare med de anställda som ägare. De gamla ägarna, de anställda och övriga invånare i samhället engagerade sig i denna fråga. Det var en mycket svår period för dem som var engagerade i detta arbete — alla frågade hur det skulle gå, men ingen kunde ge svar. Ansträngningarna ledde fram till att man i augusti ansökte hos industridepartementet om statlig finansiell medverkan till övertagande av bolaget av de anställda vid Lesjöfors AB. Alla politiker i länet, oavsett var de återfinns på skalan från höger till vänster, uttryckte sin tillfredsställelse med att man kommit fram till en lösning och krävde snabba besked från regeringen. Först var det mittenregeringen och sedan den socialdemokratiska regeringen, även innan den ens hunnit tillträda. Det var en svårt tid för befolkningen i Lesjöfors innan man fick klartecken för att fortsätta rekonstruktionsarbetet. Handläggningstiden förlängdes säkert av regeringsombildningen, men man fick ett mycket snabbt positivt svar av den nuvarande socialdemokratiska regeringen efter valet. Rekonstruktionsförslaget innebär i den ekonomiska delen att de anställda satsar 3,1 milj.kr., att ytterligare 14,2 miljoner riskkapital har säkerställts och att staten därutöver lämnar ett bidrag på 25 miljoner för rekonstruktion av bolaget, i huvudsak för att täcka kostnader för nedläggning av ståloch valsverk. De anställda och andra intressenter har uppfyllt sin del av avtalet. Man har med gemensamma krafter lyckats vända utvecklingen. Man har visserligen inte kunnat klara all sysselsättning, men man har fått behålla mycket mer än vad som skulle ha blivit följden av en konkurs. Den bedömningen gör i alla fall de som är väl insatta i denna fråga, och jag litar på det. Man har lyckats behålla mycket värdefull industrisysselsättning i en redan förut svårt sargad region. Omistliga värden i form av industrianläggningar och yrkeskunnande tas till vara. Man har också visat prov på en sammanhållning, som måste vara av stort värde för framtiden. Detta resultat tycker man att alla borde vara nöjda med, men så enkelt var det inte. Moderaterna i näringsutskottet har skrivit en motion, som delvis förvånar, i alla fall mig. Moderaterna tycker att företaget egentligen skulle ha gått i konkurs under sommaren 1982. Om det är att säga att det enbart är ett teoretiskt resonemang. Jag vill deklarera, så att inget missförstånd uppstår på denna punkt, att s-gruppen i näringsutskottet mycket väl kan tänka sig att företag får gå i konkurs. Det kan vara den bästa lösningen, men det måste avgöras från fall till fall. I detta fall är det ju så att företaget inte gick i konkurs under sommaren 1982. Moderaterna beklagar också att företaget fick 15 miljoner i statsgarantier för att fullfölja rekonstruktionsarbetet. Riksdagen står därmed inför fullbordat faktum, menar moderaterna. Det var helt nödvändiga åtgärder i denna situation — man var tvungen att fatta beslut. Jag vill påpeka, att inget beslut också hade varit fullbordat faktum — fast sämre. Moderaterna efterlyser också i sin motion ytterligare åtgärder och en plan för sanering av företaget. De vill ytterligare fördröja ett beslut i denna fråga, samtidigt som de i en reservation kritiserar regeringen för dröjsmål. Det är två helt motstridiga krav. Hur går detta ihop? En sak vet jag, efter ett besök i Lesjöfors innan man där fått klartecken för rekonstruktionsarbete: Det skulle vara mycket olyckligt med ett beslut om ytterligare fördröjning. Eller är det något annat som döljer sig i detta krav, med tanke på hur stämningen var innan beskedet kom? Vill man verkligen människorna i Lesjöfors så illa, att de skall få uppleva detta återigen? De har uträttat ett storartat arbete — skall de belönas på detta sätt? Slutligen till planen som efterlyses. Den finns, och den håller man på att genomföra. Stålverket togs ur drift förra veckan, man körde slut på de råvaror som fanns, och valsverket tas ur drift om sex eller sju veckor, när det är slut på de ämnen man framställt i stålverket. Slutresultatet kommer att bli att ytterligare ca 200 arbetstillfällen i Lesjöfors tyvärr går förlorade — en minskning sedan 1975 från 900 till 500. Alla rationaliseringsmöjligheter tas alltså till vara. Det är svar på kravet på den fortsatta rationaliseringen. Det är minst sagt underligt att moderaterna av alla i riksdagen anser sig vara bäst lämpade att bedöma vilka åtgärder som skall vidtas på ett litet bruk borta i Värmlandsskogarna — uttalandena från företagsledning, konkursförvaltare och andra med detaljkännedom till trots. Detta att vi skall styra företag från riksdagshuset är väl ändå en ny inställning från moderaterna som är värd att notera. Det kan inte vara lätt för en ny moderat riksdagsman från Filipstad, med utfästelser i valrörelsen bakom sig, att behöva uppleva detta. Jag skulle vilja fråga: Skulle Lesjöfors ha fått hjälp av en regering med moderat inflytande? Nej, vi vet i dag att så hade det inte blivit. Avslutningsvis vill jag säga att Lesjöfors som samhälle och Filipstad som kommun redan har drabbats mycket hårt av industridöden i Mellansverige. Det är mycket bra att den socialdemokratiska regeringen ställt upp på denna rekonstruktion, annars skulle läget ha blivit ännu värre. Problemen är stora nog, trots detta. Regeringen har också genom detta beslut visat att man har förståelse för problemen på bruksorterna. Herr talman! Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall försöka fatta mig kort. En konkurs, som vi har föreslagit som den lyckligaste lösningen för Lesjöfors, innebär definitivt inte att företaget läggs ner, utan de livskraftiga delarna, som har framtiden för sig och har alla möjligheter att fortsätta leva, rekonstrueras. I synnerhet när staten är den stora fordringsägaren i företaget har man alla möjligheter att bevaka vad som är lämplig sysselsättning och se till att det hela sker under ordnade former, så att samhällets och ortens intressen tas till vara. Vi har kritiserat de regeringar som har suttit för att man långhalat handläggningen av fallet Lesjöfors alldeles för länge och dessutom inte låtit en utomstående konsult göra upp en rekonstruktionsplan eller utvärdera vad som borde göras för företaget. Detta anser vi vara ett anständighetskrav när det begärs att anställda skall våga satsa egna pengar för att klara sysselsättningen. Det är inte lätt för dem som är verksamma inom ett arbetstagarkooperativt företag att som sin första åtgärd behöva gå ut och avskeda kamrater — efter egna utredningar — utan att ha statsmakternas stöd i ryggen.